Herr talman! Civilutskottets majoritet har i huvudsak godtagit regeringsförslaget om en provisorisk tillståndsprövning för den industri som förbrukar skogsråvaror. Moderaterna yrkar avslag på hela propositionen. De centerpartister och den folkpartist som deltog i justeringen av betänkandet godtar principen om en statlig tillståndsprövning, men de vill inte vara med på en punkt: hur man skall pröva utvidgning av en pågående verksamhet. Regeringsförslaget innebär i den delen att riksdagen genom lagstiftning får möjlighet att säga vilka slags åtgärder som skall prövas generellt och vilka slags åtgärder där regeringen från fall till fall skall fatta beslut om att frågan skall prövas. Jag tycker det är viktigt att kammarens ledamöter redan från början noterar vad reservationen 1 egentligen gäller. Men, herr talman, låt mig innan jag går närmare in på reservationerna lämna en mycket kort översikt av de nuvarande prövningsreglerna i 136 a § byggnadslagen och vad regeringens ändringsförslag i sak innebär. Under utskottsbehandlingen har det kommit fram att det i de här avseendena tycks föreligga en del missuppfattningar. Det nu gällande prövningsförfarandet kom till i samband med beslutet 1972 om den fysiska riksplaneringen. Vi hade innan dess fått insikt om hur svårt det var att hålla ihop olika synpunkter och få en samordnad bedömning. Den 136 a§ byggnadslagen som riksdagen godkände gav regeringen möjlighet att samordnat bedöma en lokaliseringsfråga. Det man vann var att inte få en serie beslut på t.ex. plansidan och koncessionssidan eller i frågor om arbetsmarknadsåtgärder eller regionalpolitik. Grundfrågan om lokaliseringen kunde lösas i ett sammanhang. I lagtexten uttryckte man detta så, att förutsättningen för en rege 151 ringsprövning var att det gällde lokaliseringen av en industriell eller liknande verksamhet som var av avgörande betydelse för hushållningen med landets samlade markoch vattentillgångar. Detta är vad man här kallar prövningsgrunden. I våras fattade riksdagen beslut om energipolitiken. I det paketet ingick också en ändring av 136 a § byggnadslagen. Den ändringen innebar att vi fick en andra prövningsgrund. Det uttrycktes så att tillståndsprövning skulle ske också då verksamheten var av väsentlig betydelse för hushållningen med energi. I det sammanhanget gjordes den ytterligare lagändringen att prövningen inte som förut skulle gälla endast lokaliseringen av en industri. Den skulle också kunna gälla frågan om själva tillkomsten av den. Detta var en självklarhet, eftersom man nu skulle slå vakt om landets samlade energikapacitet — och den tär man ju på var förbrukningen än sker. Så har vi det förslag som nu behandlas. Här föreslår regeringen att vi skall lägga till en tredje prövningsgrund. Det uttrycks så att tillkomsten och lokaliseringen skall prövas när industrin är av väsentlig betydelse för hushållningen med träfiberråvara. Begreppet träfiberråvara definieras i propositionen som både rundvirke och råvara som kan vara alternativ till rundvirke. Denna nya prövningsgrund är själva kärnan i lagförslaget. Regeringen får alltså pröva om en viss verksamhet kan tillåtas eller om den ställer så stora anspråk på skogsavkastningen att den inte kan tillåtas. Jag vill redan här slå fast att utskottets betänkande innebär att ledamöter från alla partier utom moderata samlingspartiet ställt sig bakom regeringsförslaget i huvudfrågan. Moderaternas blanka avslagsyrkande grundar sig på yrkandena i motionerna 137 med herr Antonsson som första namn, 138 med herr Enlund som första namn och 139 med herr Krönmark som första namn. Detta innebär bl.a. att de invändningar som förts fram i folkpartioch moderatmotionerna inte fått annat än moderat stöd. Den här bedömningen innebär också att samma breda majoritet i utskottet inte ansett att skogsindustrins egna inbördes åtaganden är tillräckliga. Socialdemokraterna och vpk-aren i utskottet redovisar i betänkandet på s. 3 och 4 en utförlig genomgång av vad åtagandena innebär i jämförelse med propositionen. Centerledamöterna och folkpartisten däremot redovisar bara en allmän motivering i det första avsnittet av reservationen 1. Nu har ju reservanterna i alla fall kommit till ungefär samma slutsats som utskottsmajoriteten. Jag skall därför inte närmare utveckla dessa i och för sig mycket intressanta bedömningsskillnader. Detta om de — enligt majoriteten — tre prövningsgrunderna och deras bakgrund. Paragrafen innehåller också regler om vilka företagstyper man alltid skall pröva och vilka man får pröva efter ett urval från fall till fall. Huvudprincipen i dessa regler är att man räknar upp särskilda industrityper där regeringen generellt skall pröva tillståndsfrågan. I paragrafens andra stycke anges en sorts katalog över industrityper där regeringen alltid måste ge tillstånd för nyanläggning. Finns en industrityp inte med Nr 44 i den katalogen, så måste regeringen från fall till fall bestämma om prövning skall ske eller inte. Det jag nyss talat om gäller alltså nyanläggning. Alla utom moderaterna är också ense om hur katalogen skall se ut. När det är fråga om att utvidga en befintlig verksamhet gäller nu att Ändring i byggnadsom industrin omfattas av den nämnda katalogen, skall regeringen från — lagen fall till fall avgöra om den skall förbehålla sig prövningsrätten. Förslaget i propositionen innebär att riksdagen skall sortera upp utvidgningsfallen på skogssidan i två delar genom att sätta upp en viss gräns. Den gränsen sätts efter hur stor virkesförbrukningen är utöver en viss tidigare nivå. Om ökningen gör att förbrukningen når över denna nivå skall regeringen generellt pröva tillståndsfrågan. Ligger förbrukningen trots ökningen under gränsen får regeringen göra en prövning från fall till fall. Huvudinriktningen i centeroch folkpartireservationen är att man inte vill att riksdagen skall sätta den här gränsen. Man vill att regeringen — oberoende av till vilken nivå förbrukningen ökar — från fall till fall skall besluta om tillstånd behövs eller inte. Nu finns det förstås en hake i det här resonemanget. Vad är det reservanterna egentligen är ute efter? Innebär reservationen att det inte behövs någon reglering i utvidgningsfallen? Det vågar man väl knappast säga — i alla fall inte i den här offentliga debatten. Om nu inte detta sägsskulle inställningen kunna innebära två saker: antingen att man avser att gå ifrån hushållningstänkandet eller att man vill påstå att skogsindustrin klarar det här själv. Reservanterna har själva anfört skäl mot att lita för starkt på överenskommelsen — t.ex. hur viktigt det är att kunna föreskriva villkor ur allmän synpunkt. Det måste ju gälla också i detta sammanhang. Då blir slutsatsen den att reservanterna är på väg bort från sitt tidigare stöd för en effektiv resurshushållning. Eller är det så att man stöder tanken i ord men i praktiken vill ha undantag? På det sättet kan man på sikt göra ännu värre skada än vad ett bifall till reservationen innebär. Nåväl, summan av det hela är att man vill avstå från att i riksdagen dra en gräns mellan viktigare och mindre viktiga anspråk på skogsråvaran och lägga avgörandet i regeringens hand. Och jag kan då peka på ytterligare en hake i resonemanget. Eftersom reservanterna varit med om utskottsbehandlingen vet de också att regeringen — enligt regeringsformen —- inte nu som förut kan utfärda en kungörelse och göra den här uppdelningen. I stället för att veta i förväg om man skall söka tillstånd eller inte skulle det enligt reservationen bli så att man inom industrin fick' sitta och vänta på ett eventuellt besked om prövning eller inte. En helt annan sak är ju om man skulle diskutera t.ex. på vilken nivå förbrukningsgränsen skall sättas och hur man skall göra beräkningarna inom företag med flera tillverkningsställen. Det har majoriteten gjort. Där gäller det ju att göra skälighetsbedömningar. Majoriteten har också i fråga om gränsdragningen kommit fram till ett annat resultat än enligt propositionen. I frågan om hur man bestämmer redovisningsenheten har 153 vi också försökt formulera en lösning som skulle kunna tillgodose de här företagstyperna. Nu visade det sig att det inte var så enkelt som man kunde tro. Inte minst regionalpolitiska intressen kan ju komma på mellanhand i ett sådant sammanhang. Det är därför som utskottet föreslår att regeringen skall se på den frågan en gång till och kanske - om det finns skäl för det — komma igen med ett förslag. Vi får också komma ihåg att riksdagen om ett par år får ett nytt tillfälle att se på de här frågorna. Reservanterna har inte gett några praktiska bidrag till diskussionen. Inte heller har man tagit upp någon sakdiskussion i fråga om anmälningsplikten vid projektering av vissa sågverk — något som reservationen också gäller. Jag är inte helt främmande för att vi kunnat hitta en lösning där också om det bara hade tagits upp i sak. Men som reservationsyrkandet är formulerat är reservanterna tydligen inte intresserade av de här praktiska frågeställningarna, och jag skall därför inte orda mer om detta. I motionen 140 med herr Olsson i Edane som första namn föreslås vissa tillämpningsregler till förmån för sågverksindustrin i inlandsregioner med sysselsättningsproblem. Utskottet påpekar att de synpunkter som motionärerna för fram ingår redan i förarbetena till 1972 års beslut. Sedan regeringen väl konstaterat att det finns en prövningsgrund skall den i sakprövningen inte ta hänsyn bara till denna. Det gäller fortfarande — också i fråga om de senare till energioch skogshushållningen anknutna prövningsgrunderna. Regeringen skall i en samordnad prövning ta hänsyn till både arbetsmarknadsskäl och regionalpolitiska riktlinjer — och det är just det motionärerna vill. När utskottet avstyrker motionen sker det mot bakgrund av detta; det har inte ansetts lämpligt att binda regeringens samordnande prövoväg till ett så specifikt uttalande som finns i motionens kläm. Jag skall inte — i varje fall inte nu — ytterligare kommentera den moderata reservationen.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
Herr talman! Herr Andersson i Gamleby visade i sitt anförande en nära nog obegränsad välvilja när det gäller skogsindustrins möjligheter att öka sin virkesförbrukning. I varje fall föreföll det så, när han framställde reservanternas förslag som betydligt mera restriktiva. Det är riktigt endast i en punkt, som jag berörde i mitt anförande, nämligen den att vi grundade vårt förslag på frivilliga överenskommelser, som innebär att man begränsar förbrukningen till en angiven nivå och utan det spelrum som anges i tredje stycket i den föreslagna lagparagrafen. Men det vä sentliga för reservanterna är att vi inte får en generell prövningsplikt utan kan agera i företagen på det sätt som hittills har varit brukligt för att värna om näringens och de anställdas intressen. Sedan kunde man väl nästan tolka herr Anderssons inlägg som ett hot om att när vi nu får denna frivillighet så innebär vårt ställningstagande att vi konserverar fjärde stycket i den gamla 136 a §, som handlar om när regeringen i visst fall kan ingripa. Men då vi fortfarande har det stycket kvar och regeringen ingriper, förmodar jag att regeringen i viss mån kommer att vara bunden av sin proposition och av de förslag och gränser som där har angivits. I varje fall bör det vara en likare för handlandet. Därför behöver vi väl inte ta hotet på den punkten så särskilt hårt. Beträffande paragrafens befintlighet över huvud taget kan jag nämna att den har funnits i tidigare skede, och såvitt jag kan bedöma har regeringen inte misskött tillämpningen av den. Och då finns det väl heller ingen anledning tro att så skall bli fallet i fortsättningen. Slutligen antydde herr Andersson att vi skulle ha gjort ytterligare en blunder vid skrivningen av vår reservation, när vi har tagit bort detta med planerad utvidgning av sågverk, där det möjligen hade gått att få en ändring. Men till det är bara att säga, att med vårt alternativ med frivillighet behövs det ingen anmälningsplikt.
Herr talman! Det är tre skäl som gör att vi moderater går emot propositionen. Det första är att vi inte tror på detaljregleringar av den här typen, det andra är att vi tycker att man skall avvakta 1973 års skogsutredning, och det tredje är att vi tycker att den överenskommelse som finns innehåller så mycket positivt och äger sådan styrka att vi skulle kunna nöja oss med den. Beträffande de två första punkterna är det kanske inte särskilt givande att föra någon mera inträngande debatt, eftersom vi vet att socialisterna i denna kammare gärna föregriper kommande utredningar och dessutom har en förkärlek för sådana här detaljregleringar. Jag lämnar därför de båda punkterna därhän för att inte upprepa de vanliga näringspolitiska argumenten. Men beträffande den tredje punkten, alltså den om överenskommelsen, är det inte bara vi som tror på sådana överenskommelser. Jag vill här citera vad som står i nr 50 av tidningen Land, där landshövding Bengt Lyberg i Västerbotten säger så här: ”I dag, när tron på näringens framtid är starkare än på länge, kan man vänta att skogsägarens intresse för återväxtåtgärder skall växa i styrka och ta sig uttryck i egna initiativ och insatser.

Den synpunkten har framförts på sina håll. Dess värre har den inte givit resultat i några som helst kommentarer. Jag vill ställa följande frågor till herr Andersson i Gamleby: Kan herr Andersson ytterligare precisera varför man inte kan lita på överenskommelsen? Varför kunde man inte låta överenskommelsen vara i kraft ett tag så att man kunde få erfarenhet av den innan man vidtog ytterligare åtgärder? Tycker inte herr Andersson att det är märkligt att statsrådet Rune Johansson den 6 oktober 1975 skrev ett brev till skogsindustrin och underströk värdet av den träffade överenskommelsen och värdet av att fortsätta på frivillighetens väg och därvid undanhöll alla väsentliga uppgifter och informationer om den proposition som skulle framläggas en månad senare?
Herr talman! Jag skall bara kommentera anförandet av herr Andersson i Gamleby på en enda punkt. Han sade att det ställningstagande som reservanterna gör i reservationen 1 innebär antingen att man går ifrån önskemålet om en balans mellan å ena sidan virkestillgång och å andra sidan industrikapacitet eller att man tror att skogsutredningens frivilliga överenskommelse är fullt tillräcklig. Det är en alternativbeskrivning som faktiskt får stå för herr Andersson egen räkning. Vi har klart uttalat att vi anser det nödvändigt att man iakttar återhållsamhet med utbyggnaden av skogsindustrikapaciteten. Men vi anser det inte rimligt att gå in med en detaljstyrning som sträcker sig till så små förändringar som exempelvis ökning av driftstiden eller övergång till flera skift. Ännu mindre anser vi detta rimligt när en utredning tillsatts som har i uppdrag att försöka få fram ett fastare underlag för bedömningarna. Den socialdemokratiska motionen i detta ärende tyder väl på att även socialdemokrater kan tänka sig att den föreslagna regeringsfullmakten kan få icke önskvärda resultat.

Herr talman! Jag tycker att det är angeläget att man jämför den frivilliga överenskommelsen — om den nu är frivillig, om den är formellt giltig och om den är praktiskt genomförbar — med propositionen och med utskottets betänkande. Man kan då konstatera att överenskommelsen gäller förbrukningen av råvara t.o.m. år 1977. Den gäller inte utbyggnad under denna tid. Överenskommelsen som sådan hindrar alltså ingen från att den 1 januari 1978 stå där med en ny industri som kräver virkesleveranser. Nåväl, säger reservanterna. Vi har ju i alla fall den nuvarande reg leringen under tiden. Ja visst, det har vi, men utan den ändring som utskottet föreslår slinker en hel del åtgärder förbi. Vi vet alla vilken kö det är av industrier som väntar på att få utveckla sina enheter i dessa avseenden. Den aktuella s.k. frivilliga överenskommelsen är naturligtvis i och för sig bra. Men man kan liksom inte lita till den när det gäller att se till att de befintliga industrienheterna kan förse sig med råvaruunderlag, och det är ett mycket angeläget avsnitt. Just för dagen har väl skogsindustrin inte den kapaciteten eller utnyttjandegraden att man kan göra jämförelser med 1973 och 1974. Man har således en hygglig marginal. Jag menar att det med hänsyn till den kapacitetsnivå som industrin i dag har är onödigt att ta upp resonemangen om vad som skall ske när lagen träder i kraft den 1 januari. Men vi vet också hur världsmarknaden ser ut och vad som kan tänkas hända. Förmodligen kommer vi inom en inte allför avlägsen framtid att få uppleva ett uppsving av den nivån, som vi fick 1973-1974.
Herr talman! Jag konstaterar att herr Andersson i Gamleby i sin argumentering använder sig av den första delen i förslaget, där vi är överens. Han säger att ingenting hindrar en frivillig överenskommelse, att företagen planerar och gör sig klara att köra i gång när den här tvåårsperioden är slut. Vi är ju med på att beträffande lokalisering och tillkomst ha ett prövningsförfarande med träfiberråvaran i botten. Sedan uttalar herr Andersson tvivel på värdet av den frivilliga överenskommelsen. Frågan är om den är formellt bindande och hur frivillig den har varit, sade han bl.a. Jag vill erinra om att i utskottsmajoritetens skrivning konstateras lakoniskt att den frivilliga överenskommelsen saknar sanktioner. Jag vet inte om man avser att det i överenskommelsen skulle ha funnits med strafförutsättningar. Men, herr Andersson, det är en frivillig överenskommelse vi diskuterar och den skall behandlas som en sådan. Se i stället på vilka konsekvenserna skulle bli om den inte når åsyftat resultat! Då har skogsindustrin avsevärt försämrat sitt utgångsläge när det gäller att vara med och påverka den framtida skogspolitiken, som skall börja bedrivas 1978. Jag tror att det är så värdefullt för skogsindustrin att få fortsätta det förtroendefulla samarbetet med myndigheterna att man nog är väldigt angelägen att uppfylla det här kravet.

Självklart vill vi det. Men vi tror inte på en planhushållning och en detaljreglering, som detta är ett typexempel på. Man skall inte tro att staten är bäst. Som jag tidigare sade ansåg socialdemokraterna 1973 att vi avverkade för litet här i landet, nu menar de att vi avverkar för mycket. I skogsstyrelsens yttrande över domänverkets femårsplan för 1975-1979 kritiseras domänverket skarpt för att det avverkar alldeles för mycket. I kraftiga ordalag tar skogsstyrelsen avstånd från den verksamhet som bedrivs i synnerhet norrut i Sverige. Till skillnad mot utskottet har jag tillsammans med herr Enlund försökt ge information om vad den frivilliga överenskommelsen i realiteten innebär. Jag skall inte närmare gå in på det. Jag tycker att överenskommelsen med all tänkbar styrka visar att den är någonting att ta fasta på, en god grund för det fortsatta arbetet. Jag skall bara avsluta resonemanget om den underliga skrivelsen från industriministern till skogsindustrin en månad innan propositionen kom. Herr Andersson ville inte svara på hur det kunde komma sig att man gör en sådan här helomvändning. Det kan naturligtvis vara taktiska skäl som ligger bakom att man håller tyst, men försök då i stället att ge en saklig motivering till att industriministern den 6 oktober tyckte att den frivilliga överenskommelsen innebar en positiv utveckling, att han såg fram mot ytterligare frivilliga överenskommelser och samarbete mellan myndigheter, regering och skogsindustri, och att vi en månad senare fick en proposition från bostadsministern där det är helt tvärtom. Man tror nu inte alls på frivilliga överenskommelser, man har ingen respekt för den kunskap som faktiskt finns inom skogsindustrin. Vad beror detta på?
Herr talman! Först till herr Danell: Jag sade tidigare — och det har också sagts från andra håll — att det är värdefullt att man inom skogsindustrin tar initiativ till en samverkan. Om man gjort det i ett tidigare skede och redovisat vad detta ger, hade man möjligen kunnat undvika den här regleringen, som herr Danell nu kallar det för. Den överenskommelsen kan vid sidan av kompletteringen av 136 a § visa vad det kan bli av det hela. Men hittills har ju inte underlaget för överenskommelsen visat sig vara helt tillförlitligt. Jag tänker närmast på tidpunkten för konstituering av virkesförråden och en rad andra avsnitt. Självfallet är det på det sättet att om någon av de i sammanhanget engagerade skulle finna skäl att inte respektera överenskommelsen, så står det honom fritt. Vi vet ju vad som ibland kan ske när vinstintressena tränger på. Det känner naturligtvis herr Danell till. Jag tror i och för sig inte att det här skulle ha löst problemen i den situation som vi befinner oss i när det gäller våra virkestillgångar. Sedan må man resonera hur man vill om möjligheterna att utöka underlagen OSV. Jag återkommer till det resonemang om råvarubudgeten som herr Enlund var inne på. Den har för ögonblicket i och för sig ingen större betydelse med hänsyn till att de nivåer man här resonerar om utgår från förbrukningsnivån 1973 och 1974. Den nivån har vi inte i dag inom skogsindustrin.

Herr talman! Den diskussion som förekommer här i dag om behovet av en skärpt lagstiftning bottnar egentligen i debatten om produktionstillståndet i våra skogar i förhållande till industrikapaciteten. Vi har under åren blivit vana vid de mest skiftande uppgifter och politiska bedömningar. Så sent som i mars månad 1973 lades den skogspolitiska utredningen fram. Den hade arbetat under Valfrid Paulssons ordförandeskap. Utredningen konstaterade att vi hade alldeles för mycket gammal skog i landet och föreslog ett system för att snabbt avverka den, innan plast och annat ersättningsmaterial helt slog ut skogsprodukterna och gjorde dem betydelselösa för framtiden. Dåvarande jordbruksministern Ingemund Bengtsson stoppade den utredningen i papperskorgen, och jag uttrycker min tillfredsställelse över hans snabba och resoluta handlande, som vidare innebar att 1973 års skogsutredning tillsattes. Jag är ledamot av denna utredning och vill gärna mot denna bakgrund lägga några synpunkter på propositionen, utskottsbetänkandet och den omtalade frivilliga överenskommelsen samt konsekvenserna därav. I februari i år avlämnade 1973 års skogsutredning sitt första delbetänkande. Av det framgår att den svenska skogsindustrins behov av råvara nu har nått en sådan nivå, att tillgången på virke kan bli en klart begränsande faktor. I utredningen konstateras att virkesförbrukningen är av sådan storlek att det omkring 1980 kan uppstå ett årligt underskott på råvara i storleken 15-20 miljoner skogskubikmeter. Vidare framhålls att om 1973 års industriproduktion skall kunna upprätthållas, måste underskottet täckas genom att virkesproduktionen ökar i skogarna och genom ett bättre utnyttjande av råvaran i industrin. Denna i och för sig dystra rapport gav upphov till en omfattande diskussion. Men inom skogsnäringen blev man inte alls särskilt förvånad. Resultatet var inte överraskande. Man var fullt på det klara med att det på industrisidan måste visas återhållsamhet tills bättre balans mellan förbrukning och tillväxt kunde uppnås. Det pågår — och har pågått — en intensiv verksamhet för att höja produktiviteten i skogarna. I skogsutredningens nästa betänkande vet vi bättre hur situationen egentligen är, eftersom vi då har kunnat analysera frågor om förbättrade skogs vårdande åtgärder, exempelvis gödsling av skogsmark och bättre plantmaterial, ja, över huvud taget åtgärder för att höja skogsmarkens produktivitet. Utredningen kommer då också att ha behandlat frågan om hur industrin bättre skall utnyttja befintlig råvara och kunna ta i anspråk sådant virke som i dag inte utnyttjas utan lämnas kvar i skogen i form av stubbar, toppar och grenar. Inte mindre än 40 96 av trämassan har tidigare på så sätt lämnats outnyttjad. I detta läge började man inom skogsindustrin att diskutera om man inte skulle kunna finna former för att organisera ett åtagande om begränsning av virkesförbrukningen. Initiativet till de överläggningarna togs från den lantbrukskooperativa skogsindustrin. Syftet med ett sådant frivilligt åtagande skulle vara att industrin gemensamt ålade sig att fram t.o.m. utgången av 1977 inte öka råvaruförbrukningen utöver den nivå som gällt 1973-1974. Denna ”frysning” av råvaruförbrukningen under två år framöver skulle ge en lämplig frist för att utarbeta ett långsiktigt handlingsprogram och även se resultatet från 1973 års skogsutredning, som kan väntas bli färdigt under 1977, förhoppningsvis under våren. Det var ingen enkel uppgift — jag vill gärna säga det — att få denna frivilliga överenskommelse accepterad i alla läger, men det gick omsider att övervinna konkurrensmotsättningarna. Branschen som helhet känner sitt ansvar för en långsiktig råvaruförsörjning, eftersom en sådan självfallet är nödvändig för branschens framtida överlevnad. Man sade sig därför att man genom den frivilliga anslutningen till samverkansplanen skulle skaffa sig andrum och bättre överblick över framtiden. Ett annat motiv till den frivilliga överenskommelsen var att man därigenom också kunde visa statsmakterna att man själv engagerade sig så ansvarskännande i frågan att någon statlig detaljreglering av råvaruförbrukningen inte skulle vara behövlig. Den reaktionen fick man också från regeringens sida. På den socialdemokratiska partikongressen under hösten betecknade industriminister Rune Johansson överenskommelsen med dess på frivillighet baserade återhållsamhet när det gällde råvarukrävande utbyggnader som ett positivt steg som kunde medverka till att nödvändigt rådrum kunde skapas, detta för att nå fram till en samlad näringspolitisk syn på skogsnäringen.

De råd han nämnde var de regionala virkesråd som ingick i industrins samverkansplan och som skulle verka för att virkesförbrukningen skulle kunna hållas på oförändrad nivå. I dem var alltså regeringen beredd att sätta in observatörer för att följa arbetet. Talare före mig har citerat ett brev från industriministern till skogsindustrins samarbetsutskott av den 6 oktober i år. Jag kan i det sammanhanget hänvisa till vad dessa talare har sagt. Jag vill emellertid peka på en viktig punkt i det brevet, där industriministern visserligen aviserar en förändring av 136 a § i byggnadslagen men klart säger ut att vad man skulle göra var att införa begreppet fiberråvara som prövningsgrund enligt lagrummet. Branschen hade nu fått klara belägg för att regeringen accepterade den frivilliga samverkansplanen. Aviseringen om att fiberråvara skulle införas som prövningsgrund i byggnadslagen accepterades, eftersom detta var att formellt stadfästa en redan tillämpad praxis. En månad efter industriministerns deklaration till skogsbranschen kom så den omtalade propositionen. Nu blev det uppenbart att något förtroende från regeringskretsen inte fanns för den frivilliga samverkansplanen. Detta sades rakt ut i propositionen och det har understrukits kraftigt av utskottsmajoriteten. Jag vet inte vad som kan ha bidragit till denna helomvändning i regeringens uppfattning. Ena månaden får industrin beröm för sin samverkansplan, andra månaden riktas ett direkt misstroende mot den. Men det borde vara rimligt att i dag få en förklaring varför regeringen fr.o.m. november månad började betrakta en av vårt lands viktigaste exportbranscher med en misstro som närmar sig ringaktning. När det gäller byggnadslagens 136 a § har jag den meningen att det är rimligt att i första stycket förs in begreppet träfiberråvara som prövningsgrund vid tillkomst och lokalisering av ny verksamhet. Jag accepterar således propositionen och utskottsskrivningen i den delen. Men i skrivningen därefter delar jag helt reservanternas ställningstagande. Jag skall inte gå in på alla de orimliga konsekvenser som blir följden om propositionen antas — många talare har redan gett belysande exempel —- utan jag kan återkomma med andra exempel som enligt min mening visar att propositionsskrivaren har ytterst små aningar om hur skogsföretag arbetar och måste arbeta. Det är exempel från olika håll, som sammantaget visar att det inte är praktiskt möjligt eller ekonomiskt försvarligt att arbeta med de detaljregleringar som lagen föreskriver. Och sett i ett större perspektiv — nämligen att skogsindustrin är vår i särklass största nettoexportör och arbetar i hård internationell konkurrens — framgår det klart att den föreslagna detaljlåsningen kan få allvarliga följder. Skall skogsindustrin kunna bibehålla utlandskundernas förtroende så att dessa vågar lita på långsiktiga svenska leveransåtaganden och inte i stället vänder sig till andra exportländer — ja, då måste industrin kunna visa den flexibilitet och marknadsanpassning som importländerna ser som något självklart. Vad det alltså i verkligheten gäller är om vi i framtiden skall kunna låta en ramplanering ligga till grund för den utveckling av näringslivet som vi som ansvariga politiker vill ha. En sådan ramplanering hade i det aktuella fallet gått att få till stånd i samarbete med näringslivet. Eller skall vi acceptera en byråkratisk detaljreglering som styrinstrument, en detaljreglering som dessutom, som nu, präglas av både brådska och bristande analys? Visst har det sagts att det inte är fråga om en detaljreglering, men ingen har kunnat övertyga mig om den saken, och här har var och en som har någon inblick i industriell verksamhet samma uppfattning. Men givetvis beror det på vad man, om inte från praktiska, så från ideologiska Ändring i byggnadssynpunkter, menar med detaljreglering. Jag gissar att det är en icke ovä sentlig skillnad mellan en socialistisk tolkning och den som är min egen. Men låt oss se den här frågan ur ett vidare perspektiv. Vi har en situation då en näringsgren, skogsindustrin, förklarat sig villig att skapa enighet kring ett handlingsalternativ som innebär att skogsindustrins och statsmakternas önskemål sammanfaller. Man visade med andra ord ansvar och öppenhet. Och man tyckte sig möta ett positivt gensvar från statsmakternas sida. Alltså utvecklade sig ett konkret och förtroendefullt samarbete av den art som så ofta efterlyses av oss alla, inte minst i högtidligare sammanhang, men det slutade i en detaljregleringslag. För när allting var klart för verkställighet blev överenskommelsen överkörd av regeringen. Det positiva gensvaret var ingenting värt, uppsåtet misstänkliggjordes, och över huvudet på den förtroendefulla dialogen slog regeringen till snabbt och oväntat med en detaljreglerande lag. Man valde alltså, trots dessa goda förutsättningar, detaljreglering. Att man gjort så om man inte hade mött gensvar kan jag förstå, men att man gör så i en situation då skogsnäringen förklarar sig beredd att själv ta ansvar för resurshushållningen är oförklarligt. Den omtalade positiva synen har nu förbytts i misstroende från regeringens sida. Skulle utskottsmajoritetens förslag bli riksdagens beslut, då är det dåligt bäddat för skogsnäringen och dess möjligheter att kraftfullt möta en stark internationell konkurrerande världsindustri. Det torde väl knappast finnas något skäl för en fortsatt existens av de organ, virkesråd och andra, som nu skulle ha börjat arbeta inom samverkansplanens ram. Den ramplanering de skulle syssla med har ju ersatts av lagrummets detaljstyrning. Min slutsats blir att detta är ett skolexempel på hur illa regeringen utvecklar sitt samarbete med näringslivet. Det är ett exempel på hur det inte skall vara. Det kan dessutom tyvärr få som effekt misstroende och konfrontation i stället för samarbete. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen 1 av herr Åkerfeldt.

Herr talman! I det här betänkandet behandlas också motionen 140 där vi, ett antal socialdemokrater, hemställer att utbyggnaden av sågverksindustrin inom inlandsregionen — där speciella sysselsättningsskäl kan åberopas —- bedöms på ett generösare sätt än när det gäller massaindustrin. För dem av er som läst vår motion bör det stå klart att vi i motsats till motionärerna från centern, folkpartiet och moderaterna ser mera positivt på propositionens allmänna intentioner.

Förutom att de fackliga organisationerna ställde krav på en långsiktig planering för skogsnäringen, så underströk man också i'skrivelsen behovet av en statlig ramplanering med syfte att hålla expansionen i skogsindustrin inom gränserna för ett uthålligt skogsbruk och hindra en så snabb strukturomvandling att det skulle uppstå allvarliga sysselsättningsproblem och regional obalans. Enligt dessa fackliga organisationer bör denna ramplanering inriktas på tre huvuduppgifter, nämligen ett långsiktigt skogligt handlingsprogram, ett långsiktigt strukturprogram och en regeringsprövning av varje större utbyggnadsprojekt. Herr talman! Vi motionärer delar denna fackliga uppfattning. Vad vi tar upp i vår motion är, som det mycket riktigt framhålls i civilutskottets betänkande, en särskild tillämpningsfråga. Vi är nämligen medvetna om att det redan när propositionen skrevs förelåg åtta ansökningar om utbyggnader av massaindustrin på olika platser i landet. Den uppgivna ökningen av råvaruförbrukningen för dessa utbyggnader av massaindustrin är ca 5 miljoner kubikmeter. När vi då vet att en stark återhållsamhet måste iakttas med tillståndsgivning till utbyggnader inom skogsindustrin, vilka innebär ökningar av virkesförbrukningen, och att det i anledning av propositionen kan förväntas att ett antal industrier inom skogssektorn vill slippa lokaliseringsoch etableringsprövning kan det komma att uppstå som vi anser svåra överväganden. Vi är förvissade om att regeringens prövning kommer att ske utifrån en allsidig bedömning där hänsyn kommer att tas till bl.a. arbetsmarknadspolitiska och regionalpolitiska förhållanden. Vi har dock med vår motion velat fästa uppmärksamheten på att det just vid dessa bedömningar och avvägningar kan finnas anledning att ta särskild hänsyn till inlandsregionerna, där speciella sysselsättningsskäl kan åberopas och där man inom vissa virkesfångstområden har en bättre råvarusituation än landet som helhet. I synnerhet anser vi att det kan vara befogat med en generösare bedömning vad gäller de sågverk vars utvidgningsplaner innefattar en längre gående förädlingsprocess än den som nu råder vid ifrågavarande företag. Förädlingsprocessen inom den svenska sågverksindustrin borde nämligen bli föremål för en markant intensifiering — detta inte minst med tanke på den råvarusituation vi nu upplever och den framtid vi riskerar att få möta. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till hemställan i betänkandet och hoppas att regeringen vid tillämpningsförfarandet i någon mån kommer att beakta de i vår motion framförda synpunkterna beträffande sågverken i inlandsområdet.

Herr talman! Det är ganska viktiga frågor som vi diskuterar i kväll och som vi diskuterat även före middagen. Den departementschef som borde vara här finns inte här och inte heller industriministern eller jordbruksministern. Dessa tre statsråd är i viss mån involverade i frågeställningarna. Skogen och skogsindustrin har, som det har sagts, under årens lopp blivit föremål för regeringens överväganden och diskussioner flera gånger samt för diskussioner inom fackföreningsrörelsen i olika sammanhang. Det har klankats på att skogsindustrin inte varit så utbyggd att den haft förmåga att ta vara på våra skogstillgångar. Därför skulle staten lägga sin överlägset skickliga hand över skogen och skogsindustrin. Några år senare hade skogsindustrin byggt ut för mycket och råvaran räckte inte till eller också hade skogens företrädare — bönder och bolag eller möjligen domänverket — inte förmåga att producera tillräcklig mängd råvara. Därför borde skogen antingen socialiseras eller skogsägarna ställas under speciella förmyndarlagar. Man frågar sig vilka experter och kunskaper regeringen har på det här området när den under ett par år gör dessa olika uttalanden och kastar sig från den ena ytterligheten till den andra med samma motiv i bägge fallen — att skogens folk och skogsindustrin inte kan klara sin egen situation. Först har vi för mycket skog, för litet industri. Två år senare har vi för litet skog och för mycket industri. Jag har i mitt jobb haft tillfälle att besöka de flesta skogsindustrier i det här landet och många svenska skogsindustrier i utlandet. Det finns inte bättre företag någonstans i världen, tycker jag, än de svenska: fina jobbare på verkstadsgolvet och i ledningen, antingen det gäller ASSI:s verk eller enskilda, antingen det gäller enskild skog eller domänverkets. Problemet, herr talman, är inte att dessa människor inte kan sin sak. Ett problem är att de har varit för bra. Det är det som är orsaken till dagens situation, och för det skall de nu straffas. Det andra problemet är att regeringen genom sin politik starkt medverkat till att skogsindustrin ständigt måst utveckla sin verksamhet för att kunna klara löner, avgifter och skatter. Vad gör ett sågverk eller ett träförädlingsföretag eller ett större skogsindustriföretag när omkostnaderna stiger? Man måste hela tiden rationalisera och effektivisera, och om man inte skall minska antalet anställda innebär det att produktionen måste öka. Produktionen per arbetsenhet måste öka för att företaget skall tåla trycket av höjda kostnader. Det är likadant i skogen. De stora processmaskinerna, som fordrar stora kalhyggen, måste vara där för att jobbaren skall få bra betalt. Kostnaderna för arbetsgivaravgifter, skatter och lånat kapital skall betalas, och det insatta kapitalet skall förräntas. Här har ni en stor del av orsaken till att vi i dag har en överkapacitet inom svensk skogsindustri. Regeringens linje betyder att arbetskraften måste minska innan det finns möjligheter att gå vidare in i förädlingsgraden. Det måste vi vara medvetna om. Råvaran är begränsad. Jag har klart för mig att det, genom att den är begränsad, också uppstår ett särskilt tryck på råvaran när industrin kan sälja fördelaktigt på export. Bolagen, de industridrivande kooperativa företagen, sågverken utan egen skog och staten söker inmuta så mycket råvara som möjligt för att säkra sin produktion och säkra den produktivitetstillväxt som avgifter, skatter och löner tvingar fram. I den mån man bygger upp nya stora industrier av prestigeskäl — för att hindra andra att driva sin näring, : som drives funktionellt för dem — har jag inget förbarmande. Då kan myndigheterna klippa till. För driver man företagen på det sättet rubbar man grundvalarna för en sund uppbyggnad av industrin med utgångspunkt i vår råvara.

Det är, ärade riksdagskolleger, konkurrensen som medverkar till att vår skogsindustri faktiskt ligger så långt före annan industri av denna art i Europa, i Öststaterna och även i vissa delar av USA och Canada. Vilken väg man skall gå efter skogsutredningens slutförande, om man skall sätta in en etableringsbevakning eller någon annan åtgärd, måste framkomma ur den samlade bedömning man då kan komma fram till.

Vi har tillräckliga instrument om varje myndighet fullgör sina skyldigheter. Det har talats om effekten av frivilliga åtaganden. Jag vet ingenting om den effekten i dag, men just därför att vi inte vet måste vi vänta och se vad en sådan effekt kan ge till dess att skogsutredningen är färdig. Då får skogsindustrin redovisa hur den har klarat sin uppgift. Då bör vi räkna med att regeringen kommer att behandla denna näring efter förtjänst. En industri som till den grad skapar tillgångar för vårt land bör i första hand få chansen att själv klara sin situation i denna — det erkänner jag - mycket svåra fråga. När det gäller möjligheterna att åstadkomma inbördes avtal anser jag personligen att det inom virkesrådets ram redan träffade avtalet kan förstärkas. Herr talman!

Herr talman! Torsdagen den 4 december i år, samma dag som civilutskottets betänkande nr 8 justerades, svarade industriministern på en interpellation av herr Gillström och en fråga av mig. Ämnet rörde sysselsättningen i Gävleborgs län och knöt an till vissa fusioner mellan skogsbolag. I svaret erinrade industriministern bl.a. om det förslag som kammaren nu behandlar. Han sade att om det här lagförslaget bifalls, så kan man inom de nya koncernerna inte i större omfattning föra över råvaruresurser från en rörelsegren eller anläggning till en annan utan regeringens tillstånd. I en replik klargjorde industriministern vidare att lagförslaget inte ger staten den direkta rätten att på grund av rent regionalpolitiska problem stoppa en fusionering eller omställning men väl möjligheten att indirekt påverka den. Debatten i dag har klargjort en del frågor. Den första är hur viktigt det är att vi får en prövningsmöjlighet där skogsråvaran är prövningsgrunden. Både majoriteten och centeroch folkpartireservanterna pekar särskilt på de möjligheter man då får att ställa vissa villkor för ett tillstånd. Man kan då självfallet utan någon lagregel föreskriva villkor som har direkt anknytning till ansökningen — t.ex. vilken råvara som skall användas. Sedan kan man också genom den särskilda villkorsregeln komma med villkor — som det heter — för tillgodoseende av allmänna intressen. När man sedan också noterar att regeringens prövning skall vara allsidig och även utgå från de arbetsmarknadspolitiska och de regionalpolitiska riktlinjerna får det här förslaget ett klart värde också för de synpunkter på sysselsättningen som jag tidigare har frågat om. På en punkt har utskottet föreslagit att regeringen skall göra ytterligare överväganden. Det gäller frågan, om man skall kunna räkna ett företag med flera tillverkningsställen som en enhet då man skall pröva utvidgningsfallen. Det framgår av betänkandet och det har till viss del också framgått av debatten att det inte är något enkelt problem att lösa. För min del vill jag i det här sammanhanget peka på just de regionalpolitiska prövningsmöjligheter som man med en sådan regel skulle kunna förlora i vissa fall. Detta faktum har visserligen redan noterats vid utskottsbehandlingen, och jag har klart för mig att man också i bostadsdepartementet tänker på den här komplikationen. Herr talman! Med det här inlägget har jag inte avsett att på något sätt gå händelserna i förväg, utan jag har bara avsett att ytterligare stryka under hur praktiskt sett aktuella de här avvägningarna kan vara, t.ex. i mitt eget län. De berör också tankegångarna bakom motionen 140 av herr Olsson i Edane m.fl. Den motionen har utskottet ansett tillgodosedd och avstyrkt den därför att man inte vill göra en sådan specificering av riktlinjerna som anges i motionens hemställan. Det kan kanske ligga en del i de tankegångarna. Herr talman! Jag har velat säga detta mot bakgrund av den interpellationsdebatt vi hade förra veckan, som delvis berörde den fråga vi nu behandlar. I övrigt har jag för min del inget yrkande.

Herr taiman! Jag vill börja med att säga att jag instämmer med syftet i den proposition som ligger till grund för det betänkande från civilutskottet som vi nu behandlar. Det behövs en lagstiftning för att motverka ett överuttag av den naturtillgång som skogsråvaran utgör. På sina håll har återväxten i skogen överskattats. 1973 och 1974 års vinstgivande verksamhet stimulerade till ytterligare planer på utbyggnad av skogsindustrin. Men det finns också planer på utbyggnad som är av väsentligt äldre datum. Då kan man fråga sig: Varför har den då inte tidigare kommit till stånd? Jo, det kan bl.a. ha tagit tid med den behandling som miljöskyddslagen föreskriver för anläggande av denna form av industri. I Mönsterås kommun nere i Kalmar län hade man också förutsatt att miljöskyddslagens bestämmelser skulle uppfyllas för den där planerade utbyggnaden av massafabriken och fabriken för vidareförädling av massan till papper. I dag är det också klart att dessa krav kommer att vara tillgodosedda när en ny fabrik sätter i gång. Man har under senare år förlorat sysselsättningstillfällen i kommunen men räknat med att den väntade utbyggnaden skulle kompensera dessa. Det skulle då också innebära att de kommunala investeringar som gjorts i bostäder, skolor och annan service skulle bli utnyttjade på det sätt de varit avsedda för. Komplettering har också gjorts i den kommunala servicen för att möta den planerade utbyggnaden och de nya sysselsättningstillfällen den skulle medföra. Den väntade sysselsättningsökningen har varit efterlängtad. Utbyggnad av massafabriken och dess komplettering med ett pappersbruk har beräknats ge sysselsättning i en omfattning som såväl kommunen som de fackliga organisationerna anser som nödvändig för fortsatt existens och utveckling. Behovet av samspel mellan näringsliv och kommun har under senare år vuxit sig allt starkare — det har kommunen konstaterat i sitt yttrande i Länsplanering 74 — för att man skall kunna verka för en allt bättre samhällsutveckling. Den råvara som den här utbyggnaden kommer att ta i anspråk finns redan till stor del utan ytterligare uttag av skog — dels genom överflyttning av råvara från det närbelägna Emsfors bruk, som bl.a. av miljöskäl lagt ner den verksamhet som krävt vedråvara, dels genom omdisponering av råvara i samråd med annan stor skogsindustri. Det torde vara ett uttag av relativt små ytterligare kvantiteter massaved en utbyggnad av Mönsterås bruk skulle medföra. Efter att ha hört det interpellationssvar som industriministern lämnade den 4 december, och som också herr Östrand har påmint om, vill jag i detta sammanhang åberopa de synpunkter industriministern framförde där, nämligen att regionalpolitiska synpunkter i framtiden skall få en mer avgörande betydelse vid tillståndsgivningar för industrietablering och utbyggnad av det slag vi nu diskuterar.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

Herr talman! Två reservationer är fogade till detta betänkande. Reservationerna ryrhmer principiella och ideologiska —- ja, t.o.m. teologiska skäl. Först några kommentarer till reservationen 1. Den handlar om nämndemansuppdraget. Vi i utskottet är överens om den s.k. klämmen. Den innebär bl.a. att en minoritet skall vid val av nämndemän kunna påkalla proportionellt val. Detta har f.ö. biträtts av samtliga remissinstanser. Om klämmen är alltså inte mer att orda. Men motiveringarna skiljer oss åt. Och det tycks inte vara enbart nyansskillnader. I så fall hade vi kunnat finna kompromisskrivningar. Men det fanns inget intresse för det hos utskottets borgerliga majoritet. Möjligen var folkpartiets representant en aning intresserad. Den principiella skiljelinjen gäller synen på nämndemansuppdragets politiska natur. Den borgerliga konservativa uppfattningen är att nämndemännens politiska hemvist är helt ointressant. Det förefaller t.o.m. vara så att de anser att det skulle vara nästan skumt att ha politiska värderingar när man fungerar som nämndeman.

Sådana tankegångar kan vi reservanter verkligen inte acceptera. Självfallet delar vi departementschefens uppfattning att garantier måste skapas mot att nämnden får en i politiskt hänseende ensidig sammansättning. Det är demokratiskt väsentligt att införa ett korrektiv mot att ett parti eller partiblock kan utnyttja sin majoritetsställning till att utse endast egna kandidater. Men ett sådant korrektiv innebär naturligtvis inte att nämndemännen avpolitiseras. I remissyttrandena över departementspromemorian finns några anmärkningsvärda uttryck för en konservativ avpolitiserande myt. Svea hovrätt, Advokatsamfundet och Domareförbundet betonade t.ex. att nämndemansuppdraget inte har med den utsedde nämndemannens politiska hemvist att göra. Domareförbundet hemställde t.o.m. att det i propositionen skulle komma till uttryck att nämndemansuppdraget inte på något vis har och inte heller bör få politisk karaktär. Det är sant att nämndemansuppdraget inte är förenat med något politiskt ansvar på samma sätt som andra politiska uppdrag är. Men det kan aldrig för oss socialdemokrater bli fråga om att ansvaret för den politiska ideologin, ansvaret för de värderingar som är vägledande för oss, försvinner om vi blir valda till nämndemän. Den människosyn vi har kan vi naturligtvis inte lyfta undan. Den är tvärtom högst betydelsefull. Det är självklart så att även de borgerliga nämndemännen har politiska värderingar. Att inbilla sig att en högerman som blir nämndeman helt plötsligt släpper sin konservativa människosyn är givetvis — just inbillning. § Från demokratisk synpunkt är det alltså självklart att nämndernas politiska sympatier och värderingar skall ha en spridning som i stort motsvarar de åsikter medborgarna i allmänhet har. Det vore t.ex. illa om det tydligen konservativa Domareförbundets medlemmar skulle vara omgivna av enbart konservativa förtroendemän. Det är alltså, som departementschefen säger i propositionen, ”angeläget att garantier skapas mot att nämnden får en i politiskt hänseende ensidig sammansättning”. Herr talman! Med den alternativa skrivning av motiveringen till förslaget till beslut som framgår av reservationen 1 markeras den syn på nämndemansuppdraget som utskottets socialdemokrater hävdar. Den synen innebär alltså sammanfattningsvis dels att demokratiska garantier skapas för att ett parti eller partiblock inte skall kunna ensidigt utnyttja sin majoritetsställning, de/s att nämndemännen inte åläggs en omöjlig opolitisk värderingsutslätning. Jag yrkar bifall till reservationen 1. Den andra reservationen behandlar det religiösa inslaget i vittneseden och andra eder inför domstol. Egentligen är det ganska märkligt att det inte finns en klar majoritet i utskottet för propositionens förslag. Detta förslag, som innebär att det religiösa inslaget i vittneseden och andra legala edsformulär skall tas bort, har nämligen tillstyrkts av en mycket stor majoritet bland remissinstanserna. Alla remissinstanser utom två ställer sig positiva. Såväl kyrkliga som andra organ tillstyrker. Det är uppenbarligen så att en betydande opinion i vårt land menar att ed i fortsättningen bör avläggas endast på heder och samvete. När jag läste propositionen gjorde jag en liten extra iakttagelse beträffande två speciella remissvar. Utskottets borgerliga ledamöter hänvisar enögt endast till ett av dem. Båda remissvaren är från Västsverige: domkapitlet och hovrätten. Domkapitlet i Göteborgs stift anser att det på västkusten finns en kompakt uppslutning kring det nuvarande edsformuläret.

För dessa, säger hovrätten, skulle sannolikt en försäkran på heder och samvete vara i högre grad än eden ägnad att mana till eftertanke och iakttagande. De som dagligen erfar hur personer i en domstolssituation reagerar har alltså en helt annan uppfattning än det från praktisk domstolsverksamhet något perifera domkapitlet. Utskottets borgerliga ledamöter stöder sin argumentation på domkapitlet. Herr talman! Ärkebiskopen tillstyrker emellertid — efter hörande av övriga biskopar som det heter när man menar biskopsmötet — att eds avläggelse med religiöst inslag avskaffas. Som skäl hänvisar han bl.a. till det etiska krav som finns i Bergspredikan. Det är främst Matt. 5:33—-37 som åsyftas. Där förkunnas att vi inte skall svärja vid varken Gud eller jorden. Vårt tal skall vara sådant att ja är ja och nej är nej. Herr talman! Bergspredikan är ett tungt argument, i all synnerhet om man vill argumentera som kristen! Det kan f. ö. vara värt att observera att ärkebiskopen i sitt remissvar passar på att också framhålla att ed inför kyrklig myndighet i fortsättningen inte heller bör avläggas ”vid Gud och hans heliga evangelium”. Det är naturligtvis konsekvent — Bergspredikans etik torde få gälla även i domkapitlen! I samband med ärkebiskopens remissvar på 1968 års beredning om stat och kyrka utvecklade han närmare beredningens tanke att ha edsavläggelse och sanningsförsäkran som två likvärdiga alternativ. Ärkebiskopen reste från kristet håll principiella betänkligheter mot brukandet av ed i olika offentliga sammanhang. Han konstaterade emellertid att edgång av tradition har ansetts tillåten för en kristen — om staten kräver det. I och med att staten inte kräver edgång utan medger ett ”borgerligt” alternativ i form av sanningsförsäkran, saknas från kristen synpunkt motiv för att bibehålla ed som alternativ. Ärkebiskopen förordade därför då, liksom nu, att sanningsförsäkran i alla offentliga sammanhang får ersätta edsformulär. Herr talman! Vi lever i ett samhälle som är pluralistiskt och som hyllar religionsfriheten. I ett sådant samhälle måste det vara olämpligt att edsavläggelsen vid våra domstolar sker med handen på Bibeln. Visserligen sägs det att edsavläggelsen ”inför Gud den allsmäktige och vid hans heliga ord” särskilt vill understryka det allvarliga i vittnesmålet, men det är oriktigt att samhället på detta sätt använder sig av en religiös akt. Varje sådan form av religiös handling i en sekulär samhällsfunktion är kränkande för den kristna tron. Samhället äger enligt min uppfattning inte rätt att använda religiösa handlingar i sin maktutövning. Låt mig till detta lägga ytterligare en liten fundering. Ibland hör man kristna hävda att en försäkran på heder och samvete i och för sig är något värdefullt men att den inte är så förpliktande som en ed ”inför Gud den allsmäktige och vid hans heliga ord”. Jag förstår inte det. En kristens samvete kan inte lösgöras från Gud. Försäkrar jag som kristen någonting på heder och samvete upplever jag det sannerligen som förpliktande också inför Gud. Ett kristet samvete behöver inget yttre påtryckningsmedel. Det är snarast kränkande. Å andra sidan — den som inte är kristen måste uppleva en ed ”inför Gud den allsmäktige” som meningslös, eftersom han inte tror på Gud. Heder och samvete begriper han sig däremot på! Jag yrkar bifall till reservation nr 2. Herr talman! Jag känner ett visst behov av att till sist också få ge några speciellt personliga synpunkter på den här frågan. Jag gör det närmast därför att jag är kristen. Jag vänder mig alltså särskilt till de kristna vänner i denna kammare som är mina politiska motståndare. Av för mig oklar anledning upplever inte alla av oss kristendomens innersta budskap i denna fråga lika. Jag kan inte förstå att förslaget om att ta bort vittneseden skulle vara ett steg i en sekulariseringsprocess. Det menar motionärerna i motionen 1975/76:45. Men det handlar inte om det. Egentligen handlar det djupast sett — för en kristen alltså — om det som på teologiskt språk kallas Kristi försoning. Kristi försoning i relation till straff. Ty genom Kristi försoning är all människans skuld försonad. Detta måste påverka den kristna synen på straffet. Det finns, herr talman, mycken teologi som försvarar straffet. Men det tragiska är, att sådan teologi blundar för att man genom att försvara straffet i själva verket också försvarar ett utstötande av människor ur gemenskapen med både Gud och medmänniskor. I propositionen, på s. 92, åskådliggörs detta på ett nyktert kanslispråk: ”Edgång såsom ett medel att tvinga fram sanningsenliga uppgifter eller garantera uppfyllandet av ämbetsplikt har mycket gammalt ursprung inom rättsoch statslivet. I eden har sedan lång tid tillbaka ingått ett religiöst inslag vilket har kommit till uttryck i avfattningen av olika edsformulär. I dessa har regelmässigt använts ordalag som att den som går eden ”svär vid Gud och Hans heliga evangelium” e. d.

Utstött även av Gud. Inte sju gånger utan sjuttio gånger sju gånger skall vi förlåta. Det är en central tanke i det kristna evangeliet. Genom århundraden har emellertid teologer ägnat mycken möda åt att vrida och vända på Jesu förkunnelse så att den skulle bli så samhällsbevarande ofarlig som möjligt. Den moderna kriminologins försök att förverkliga i varje fall delar av förlåtelsens evangelium — dvs. att försöka se förmildrande omständigheter för brottslingen och den avvikande — möts alltför ofta av bekymrade farhågor om normlöshet och slapphet. Fromma människor hävdar, ibland t.o.m. ihärdigare än andra, att den felande måste få ta konsekvenserna av sina gärningar och ta sitt straff, sona sitt brott. De säger också, att man degraderar den felande genom att bara förlåta. Detta låter för många humant och riktigt. Men tänk — kan det vara så att en sådan reaktion bara är ett bevis på hur fast vi sitter i vårt skuldoch strafftänkande? Så fast att inte ens brottslingen själv orkar ta emot evangeliet om förlåtelsen. Kristendomen tycks ha blivit rättskipningens religion.

Herr talman! Låt mig först uppehålla mig vid ordningen för val av nämndemän! Utskottet är helt enigt i sin tillstyrkan av propositionens förslag i den här delen. Anledningen till propositionen är att man velat förhindra att en majoritet skall kunna genomdriva en ensidig politisk sammansättning av nämnden. I justitieutskottet är vi alla överens om att det är riktigt att en minoritet i valkorporationerna skall kunna kräva en garanti för en bred politisk förankring bland nämndemännen. Men vi skiljer oss åt på en punkt. Det gäller frågan huruvida ett nämndemannauppdrag skall vara förenat med ett politiskt ansvar. Anledningen till att vi på den punkten tar upp en diskussion i utskottet är att så många remissinstanser har uttryckt den bestämda meningen att den föreslagna ändringen av val till nämndemän inte får innebära att nämndemannauppdraget på något sätt politiseras. Det är f. ö. också därför som man i propositionen har tagit upp den här frågan och verkligen understrukit att till nämndemannauppdraget är knutna andra uppgifter än politiska. Utskottsmajoriteten vill ytterligare understryka detta. De socialdemokratiska ledamöterna i utskottet har emellertid menat, att med detta uppdrag skulle ändå vara förenat ett visst politiskt ansvar. Utskottet uttalar att ett ensidigt politiskt hemvist hos ledmöterna i en domstol skulle kunna inverka menligt på allmänhetens förtroende för rättskipningen. Reservanterna tar avstånd från detta uttalande. Jag kan inte riktigt förstå det, allra minst som liknande tankegångar annars relativt hämningslöst har kunnat framföras just från socialdemokratiskt håll, dvs. när det gällt en påstådd ensidig politisk åskådning hos juristdomarna. Det var f.ö. även herr Lundgren inne på i sitt anförande. Det är för utskottsmajoriteten självklart att domarna i våra domstolar — både juristdomare och lekmannadomare — har att döma efter gällande rätt, såsom denna kan utläsas ur lag och förordning och ur stadgad praxis. Att denna ordning tillämpas är en absolut nödvändig förutsättning för att en av rättskipningens viktigaste uppgifter skall kunna fullgöras, nämligen uppgiften att tillse att rättstillämpningen blir konsekvent, så att medborgarna vet vad de har att rätta sig efter. Det skulle nämligen vara mycket illa om en part inför rätta i ett civilmål eller ett brottmål skulle utsättas för den överraskningen att hittills allmänt omfattade rättsregler, som man anpassat sitt handlande efter, helt oväntat skulle kastas över ända efter tillfälligt motiverade överväganden med en måhända politisk färgning. En annan utgångspunkt för utskottet har varit att den nyskapande verksamheten när det gäller att anpassa rättstillämpningen efter samhällsutvecklingen naturligtvis skall ligga i händerna på lagstiftaren, alltså på riksdagen, och i någon mån på de högsta dömande instanserna. Vid Nr 45 den rättstillämpning där nämnd medverkar finns det följaktligen inget | Fredagen den utrymme för en justis som innebär att man av ideologiskt-politiska hän 12 december 1975 SYN söker styra utvecklingen. En annan sak är att det kan finnas ganska vida ramar exempelvis Formerna för när det gäller bevisvärderingen, påföljdsval och straffmätning och kannämndemansval, hända även när det gäller vissa andra frågor, där Ilekmannaomdömet nam.m. turligtvis har sin givna plats. Jag tycker att det kan finnas anledning — kanske i synnerhet efter herr Lundgrens inlägg — att ge litet ytterligare perspektiv på den här frågan, som herr Lundgren och hans medreservanter möjligen tycker är ganska bagatellartad men som jag anser är av grundläggande betydelse. Jag vill erinra kammarens ledamöter om att i de socialistiska länderna i Europa har rättsutvecklingen efter andra världskriget alltmer avlägsnat sig från de här grundförutsättningarna. Där heter det numera uttryckligen att rättsordningen är ett av instrumenten för det härskande partiet när det gäller att genomdriva dess ideologiska mål och fullständiga det s.k. ”uppbygget”, som man har valt att kalla det. Man har lagt på domstolarna och f.ö. på advokaterna att aktivt verka i partiets tjänst. Jag behöver kanske inte nämna så mycket om rättsosäkerheten i dessa länder för att ni skall förstå vad jag menar. Jag har faktiskt, herr talman, hela tiden intill nu levt i den föreställningen att det bland partierna här i landet råder fullständig enighet om att ordningen i dessa länder inte är någonting att sträva efter. Men den socialdemokratiska reservationen till utskottsbetänkandet stämmer verkligen till eftertanke. Jag skulle vilja fråga herr Lundgren: Vilka politiska hänsyn menar socialdemokraterna att nämndemännen har att iaktta? Vilken uppgift av politisk art skulle motivera ett politiskt ansvar för lekmannadomarna? Som jag tidigare har sagt är utskottsmajoriteten och propositionen här helt överens. Varken utskottsmajoriteten eller propositionen hyser några som helst farhågor för att denna lagändring skulle leda till en inte önskvärd politisering av rättsskyddet. Men den socialdemokratiska reservationen öppnar perspektiv som jag finner djupt oroande. Oron har inte stillats efter herr Lundgrens inlägg. Det finns grundlagsregler för domstolarnas självständighet i den dömande verksamheten. Domstolarna får inte ges direktiv från regeringen och ännu mindre från något visst politiskt parti när det gäller att skilja mellan stridande parter eller bedöma en påstådd brottslig gärning. De som är satta att döma har inte till uppgift att inför något politiskt forum redovisa hur de på ett godtagbart sätt har förvaltat ett politiskt uppdrag med risk att de, om deras verksamhet inte anses ha varit i linje med partiets idéer, inte på nytt utses till domare. Jag har, herr talman, ett behov av att be herr Lundgren tydligare precisera sin ståndpunkt. Vilken typ av politiskt ansvar menar socialdemokraterna i justitieutskottet att lekmannadomarna egentligen skall ha? Jag blev häpen över herr Lundgrens uttalande att det skulle vara en typisk konservativ myt att nämndemännen skall vara avpolitiserade. Det 182 är inte någon typisk konservativ myt utan en ståndpunkt som har grund lagsförankring och som det rådde total enighet om i Sveriges riksdag när vi helt nyligen antog den nya grundlagen. Frågan om eden skall jag inte blåsa upp till någon stor fråga, vilket jag egentligen tyckte att herr Lundgren gjorde. När jag lyssnade till herr Lundgren, ställde jag mig faktiskt frågan: Hur kan det komma sig att herr Lundgren och hans meningsfränder så länge har stått ut med detta hemska som har förekommit i så många årtionden och århundraden? För mig personligen är det egentligen en fråga om tradition. Det är onödigt att genomföra en massa reformer, som inte har någon praktisk betydelse, i synnerhet när det gäller former som bryter gamla traditioner. Några skäl för att föreslå en sådan ändring har jag faktiskt haft väldigt svårt att finna. Utgångspunkten för bedömningen är väl förståelse och respekt för oliktänkande. Jag kan därför dela den kritik som med visst fog kan framföras mot att den nuvarande ordningen egentligen inte innebär att man ställs inför två likvärdiga alternativ. Det är en viss preferens för eden, och därför har vi i utskottsmajoriteten tyckt att man borde kunna tänka sig en justering så att det verkligen blir två likvärdiga alternativ, som människor har att välja mellan. Det är rätt som herr Lundgren säger att de flesta remissinstanser — även ärkebiskopen — har tillstyrkt detta förslag. Jag föreställer mig att det kan vara på det sättet att man inte skulle själv ha tagit initiativ till någon förändring, men när man får ett förslag om ändring så tycker man inte det finns anledning att motsätta sig det. Man menar att frågan inte är så väldigt stor. Jag tycker emellertid att ärkebiskopens uttalande ger uttryck för en fantastisk uppgivenhet om hoppet för religionen i det här landet. När han konstaterar att samhällsutvecklingen nu har gått så långt att det liksom inte längre spelar någon roll, är det väl att ge upp i den primära funktion han har som ärkebiskop. Jag tycker därför att hans remissyttrande i den del det har redovisats i propositionen inger en viss förvåning. Sedan vill jag till herr Lundgren säga att utskottsmajoriteten stöder sitt ställningstagande inte enbart på ett domkapitel utan på kyrka-statutredningen, som ju själv föreslog att man skulle ha en sådan här valfrihet. Jag tror faktiskt, trots vad herr Lundgren sade, att för hundratusentals människor i det här landet framstår eden som en betydligt allvarligare sak än en försäkran på heder och samvete. Nu utvecklade herr Lundgren Bergspredikan och dess innebörd, och jag är inte lika kunnig som herr Lundgren så jag har litet svårt att gå i svaromål, men min slutsats blir ändå: Om man skulle följa Bergspredikan, dvs. att det skulle räcka i och för sig med ett ja eller ett nej, varför skall man då ha en försäkran? Vad är det för skäl att över huvud taget ha någon form av ed eller försäkran, om man bara skall hålla sig till Bergspredikan? Sedan vill jag, herr talman, säga att jag tycker att vi här har ett uttryck för den sekulariseringsprocess som vi har upplevt i det här landet under flera år. Jag har roat mig med att notera några få exempel på åtgärder som regeringen har vidtagit i sekulariseringssyfte. Kristendomsundervisningen togs bort som ämne på skolschemat, trots att det hade varit en namninsamling som samlat oerhört många underskrifter. Det senaste jag kunnat notera är förbudet mot att läsa bordsbön på daghemmen -— det ansågs stötande. Jag kan inte hjälpa, herr talman, att jag tycker att det är onödigt att vara så väldigt rädd för det religiösa inslaget i människors tillvaro. Jag tror faktiskt inte att det behöver vara så farligt som man får intryck av när man hör herr Lundgren. Det kan också finnas anledning att diskutera språkbruket, om man skall förändra ordet försäkran och kalla det för ed. Ordet ed har av månghundraårig tradition innebörden av försäkran inför Gud den allsmäktige. Nu förändrar man språkbruket så att man med ed numera menar något annat. Till slut vill jag säga, herr Lundgren, att jag tycker att det är synd att vi i framtiden säkert kommer att få uppleva, om regeringens förslag går igenom, att de gamla fina biblarna från Gustav Vasa och från Karl XII kommer att försvinna från våra domstolar. Är det nödvändigt? Det kanske kommer ett cirkulär från domstolsverket som talar om att nu skall de i stället förvaras i ett bibliotek eller på något annat ställe. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till vad justitieutskottet hemställt i sitt betänkande.
Herr talman! Först något om nämndemannauppdragets politiska karaktär. Låt mig säga att jag tycker det var något osmakligt att fru Kristensson i repliken till mig blandade in situationen i de kommunistiska länderna. Jag tycker nästan att fru Kristensson borde be mig om ursäkt på den punkten. Jag har ingenting med de ideologierna att göra. Det skall inte vara en ensidig sammansättning bland nämndemännen, och därför skall det finnas möjlighet till proportionellt val. Om detta är vi ju överens, fru Kristensson. De politiska värderingarna kommer självklart in på den punkt som fru Kristensson själv nämnde, nämligen synen på brottets följder. Det är vi — det är jag övertygad om — överens om att vi har olika uppfattningar om. Angående eden sade fru Kristensson att den för henne närmast bara var tradition. Men skall man bevara en tradition som är felaktig? Jag hoppas att jag i mitt första inlägg kunde klargöra också för fru Kristensson att jag som kristen finner detta oacceptabelt och felaktigt. Jag är inte på något sätt rädd för religiösa inslag, men de religiösa inslagen skall vara på rätt plats. Jag hoppas sannerligen jag har förklarat, inte minst genom de avslutande funderingarna i mitt anförande, hur barockt och bakvänt jag tycker det är när Bibeln med förlåtelsens evangelium ligger på domarens bord. Det är på tvärs, fru Kristensson, emot en kristen syn. Ärkebiskopen tycker inte att saken är så stor, tyckte jag mig höra att fru Kristensson sade. Jo, det tycker han och biskopsmötet sannerligen när de argumenterar med hjälp av Bergspredikans femte kapitel. Det är icke något svagt argument utan det är ett synnerligen tungt argument. Så sade fru Kristensson någonting om att stat-kyrka-beredningen hade tillstyrkt förslaget med alternativ. Det är visserligen sant, men de allra flesta remissinstanserna avstyrkte detta och ville alltså gå längre. De ville gå så långt som ärkebiskopen förordade, nämligen att alternativ icke skulle förekomma. Ärkebiskopen, fru Kristensson, har t.o.m. sagt att det icke heller skall förekomma vittnesed i kyrkliga sammanhang.
Herr talman! Som jag sade förut och som även herr Lundgren sagt är vi helt överens om den nya valordningen för nämndemän, så det är inte om detta striden står. Striden står om vad reservanterna egentligen menar med formuleringen att med nämndemannauppdraget skulle vara förenat ett visst politiskt ansvar. Jag sade i mitt inlägg att nämndemännen självklart har betydelse bl.a. när det gäller att göra bedömningar i fråga om påföljdssystemet. Det är en sak. En helt annan sak är att de icke har ett politiskt ansvar att redovisa för — att de följt en viss politisk linje i samband med sitt uppdrag. Det gäller att välja formuleringar som blir klara och entydiga. Det är väl inte underligt, tycker jag, när man läser reservanternas formuleringar och framför allt när man hörde herr Lundgrens inlägg i debatten tidigare där han menade att den gamla myten om att nämndemännen skulle vara opolitiska vid fullgörandet av ett uppdrag var något så väldigt konservativt. Då tycker jag verkligen man har anledning leda tankarna till öststaterna där domarna har ett klart politiskt ansvar. Det är en vital fråga, herr Lundgren, och jag är tacksam om jag får tolka herr Lundgrens senaste inlägg så att ni egentligen bara menar det även jag sagt i mitt inlägg, nämligen att lekmannadomarna har en roll att spela, exempelvis när det gäller diskussioner i påföljdsfrågor, bevisvärderingsfrågor och andra sådana saker. Men en helt annan sak, det vidhåller jag, herr talman, är att de icke har ett politiskt ansvar som behöver redovisas för deras valkorporation. De skall fullgöra sitt uppdrag efter lagar och förordningar, och skall man ändra rättstillämpningen så är det på riksdagen som lagstiftande myndighet detta ankommer.
Herr talman! Fru Kristensson hade den dåliga smaken att fortsätta att hänvisa till öststaterna. Vi är alltså, fru Kristensson, överens om att det i vår öppna demokrati är riktigt att begära proportionella val. Fortsätt inte med insinuationerna om öststaterna. Vi har i vår reservation sagt att det är ett politiskt ansvar, men inte på samma sätt som politiskt ansvar i andra sammanhang. Därmed har vi klargjort även det jag sade i min förra replik, nämligen att det då det gäller påföljden är oerhört viktigt vilken samhällssyn och människosyn vi har. Det kommer fram bland de politiskt valda nämndemännen. Inte är det väl så, fru Kristensson, att något parti utser en nämndeman som inte tillhör partiet eller som man vet har värderingar som avviker från det partiets. Så fungerar det inte. Man väljer naturligtvis partivänner vilkas värderingar överensstämmer med ens egna. Att vi är överens om proportionella val innebär ju, fru Kristensson, att vi är överens om att det skall vara politiker som väljer politiker.
Herr talman! Jo, det är säkert riktigt att man väljer partivänner till nämndemän, men jag tror inte heller det är så sällsynt att man väljer personer om vilka man inte direkt vet vilken politisk uppfattning de har utom att man vet att de är rejäla och bra personer. Inte heller om detta står emellertid striden, utan vår diskussion avser vilket slag av politiskt ansvar som herr Lundgren egentligen menar. En sak är att man är vald av en politisk församling, som jag har sagt, och en sak är att man kanske t.o.m. själv är partipolitiker. Men en helt annan sak är det politiska ansvar inför sin valkorporation som man skall ha. Nu säger herr Lundgren att det inte är samma politiska ansvar som man har i ett annat politiskt förtroendeuppdrag. Då skulle jag vilja veta vilket ansvar man har och på vilket sätt det skall ta sig uttryck. Jag vidhåller att jag måste få en klar precisering på den punkten. Annars svävar jag fortfarande i okunnighet om denna för vårt rättsväsende så grundläggande fråga.

Herr talman! Jag ber att kortfattat få yttra mig om ärendet ed och försäkran. Riksdagen har i dag att ta ställning till frågan om edgång eller sanningsförsäkran på heder och samvete. Den förskjutning som skett hos vårt folk i inställningen till religiösa begrepp ger motivation och anledning till översyn av sanningskriteriets formulering. Eftersom vittnesedens utformning inte får påverka sanningskriteriet vid domstol och då ed och försäkran — enligt utskottet — är likvärdiga begrepp, så har utskottet funnit det vara dags för omskrivning av vitt nesedens utformning. Då den avgörande faktorn är att den hörde skall hålla sig till sanningen och endast sanningen, så är uttrycket ed eller försäkran lika bindande. Ty vem kan tänka sig ett fungerande rättsväsende utan sanningskriteriet? Utskottet ger även till känna att det saknas anledning att ta bort den valfrihet mellan ed och försäkran som rättegångsbalken erbjuder. Det är synonymiteten mellan uttrycken som är det väsentligaste. Det religiösa inslaget är ingalunda ställt åt sidan i en edlig eller en på heder och samvete avgiven försäkran. Våra förfäder visste en hel del om detta när de för flera århundraden sedan författade den första landskapslagen, Västgötalagen. Där skrev man som bekant in: ”Kristus är den främste i vår lag”. Vad betyder då Kristus i lagen? Jo, Sanningen, liksom Han i allt är den personifierade sanningen. När en människa ställer sig i sanningens centrum så står hon i den mest äkta av alla religiösa positioner. Här menar jag att herr Lundgren gör en volt som inte tjänar någonting till. Han kommer inte ur den religiösa situationen, för den sitter inte i edsformuleringen, utan i sanningen. Tänk på det, herr Lundgren! Med mitt synsätt kan jag utan tvekan säga till avlämnarna av motionen 45, att de kan känna sig trygga ur religiös synpunkt med den skrivning som utskottet har givit till känna. Våra bedyranden genom den ena eller andra formuleringen har föga värde om vi inte ger sanningen rum. Här vill jag åberopa vad herr Lundgren själv har anfört men nyttja det på annat sätt, och min teologiska tolkning överensstämmer mer med fru Kristenssons. Låt mig med Skriftens egna ord få understryka detta. När Vår Herre höll sin uppmärksammade bergspredikan sade han: ”Ytterligare haven I hört att det är sagt till de gamle: ”Du skall icke svära falskt ”Du skall hålla din ed inför Herren.” Men jag säger eder att I alls icke skolen svärja, varken vid himmelen. ty den är ”Guds tron", ej heller vid jorden, ty den är ”hans fotapall”, ej heller vid Jerusalem, ty det är ”den store konungens stad”; ej heller må du svärja vid ditt huvud, ty du kan icke göra ett enda hår vare sig vitt eller svart; utan sådant skall edert tal vara, att ja är ja, och nej är nej. Vad därutöver är, det är av ondo.” Här passar fru Kristenssons tolkning in perfekt. Edsformuleringen är inte det avgörande, utan så mycket mer att människan håller sig till sanningen. Herr talman! Med dessa erinringar ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan under punkten 3 beträffande ed och försäkran. Jag vill tillägga att jag är ganska förvånad över herr Lundgrens sätt att agera. Han gör anspråk på att vara mera klarsynt än alla andra kristna kamrater i denna kammare, att vara bättre än alla andra kristna kamrater i denna kammare, att vara politiskt mera rätt förankrad än alla andra kristna kamrater i denna kammare. Jag känner igen tonen och tendensen. Men det vill till mycket för att kunna svara mot detta, herr Lundgren.

Herr talman! Till pastor Raneskog vill jag framföra några enkla, teologiska funderingar utan att svara på de små insinuationer som också han behagade komma med. Låt mig i all stillhet säga så här. Både brott och skuld är försonade i Kristus och kan därför inte spela någon roll i straffrätten. Det är ur kristen synpunkt inte för någon skuld man straffar. Men teologin har ofta försvarat straffet och därmed motiverat ett utstötande av människor ur gemenskapen. Teologin borde gå en annan väg. Den borde inrikta sig på tolkning av både brott och brottspåföljd som ett uttryck för den mänskliga gemenskapens kristillstånd. Det finns nämligen, herr Raneskog, alltid en historia före brottet, och den rör sig på det medmänskliga och samhälleliga planet. Men för detta som ligger före brottet fälls det inga andra domar än orsaksförklaringar, och sådana är inte domar i straffrättslig mening. Den laglydiga människan kan utan att överskrida lagens gränser överskrida den mänskliga etikens gräns och beröva en annan människa hennes värde och värdighet. Teologin borde ägna stort intresse åt den mänskliga gemenskapens kristillstånd i stället för att ensidigt försvara straff och skuld bara för lagöverträdaren. Teologin borde klargöra att man inte kan få en människa att fungera som subjekt genom att behandla henne som objekt.
Herr talman! Herr Lundgren tycks tro att han hamnar på ett vanligt läsarmöte när han kommer till domstolen. Vid ett sådant möte tillämpas budet om nåd och försoning. Där beskärs människan absolution när hon bekänner sin synd och skuld, och om det är en bekännelse av annan art såsom bikt går hon till personlig befrielse utan skuldbelastning. Men jag tror att herr Lundgren fullständigt har tappat bort vad vi talar em i kväll. Vi talar om att stå inför domstol och inför allmän lag få redogöra för sitt fögderi. Där är det sanningen och endast sanningen som gäller, och där måste fallet utredas. Om det sedan kommer in en human och fin människobehandling är det väl inget fel i det. Men det börjar inte'så, och kan inte vara så i ett samhälle. I all synnerhet om det är som herr Lundgren gjort gällande tidigare, att man skall lösas från alla religiösa begrepp, då begriper inte jag hur herr Lundgren skall klara upp sin egen tolkning vare sig av teologin eller av svenskt rättsväsende. För nu står herr Lundgren emot väggen.
Herr talman! Vi talar om vittnesed eller sanningsförsäkran, herr Raneskog. Jag har försökt förklara att det kristna inslaget — där delar jag alltså uppfattning med ärkebiskopen och andra kristna remissinstanser —- inte hör hemma här. Man missuppfattar de begrepp som ligger i att ha gemenskap med Gud när man plockar in Bibeln i det sammanhanget. Vad gäller läsarna: Det är inte så dumt, herr Raneskog, om läsarna — och andra kristna också naturligtvis — försöker fundera över att budskapet om Kristi försoning också gäller utanför bönehuset.
Herr talman! Jag tror inte att jag når fram, för herr Lundgren fattar inte vad det är fråga om. Det är nämligen så att om en människa har överträtt svensk. lag, skall domare och vittnen ta reda på hur det förhåller sig med överträdelsens art. Men man går inte in i förväg med den procedur som innebär att man slätar över. Den skall komma efter, om det som är rätt och ordning över huvud taget skall ha sin gång. Man får helt enkelt sätta 1 före 2 och 2 före 3. Då får vi ordning på den här ekvationen.

Herr talman! Jag hade tänkt säga några få ord om en av de frågor som varit föremål för reservation, nämligen edens utformning i fortsättningen. Men innan jag gör det kanske jag får säga litet om det som herr Lundgren tog upp i början av sitt anförande, nämligen valet av nämndemän. Såväl herr Lundgren som utskottets värderade ordförande har här deklarerat att vi varit fullständigt eniga i utskottet när det gäller val av nämndemän. Det fanns ingen som helst dissonans mellan oss. Vi var fullständigt eniga hela tiden. Men under slutbehandlingen — innan vi var riktigt färdiga — framförde herr Lundgren funderingar om att formuleringen när det gäller sambandet med de politiska partierna inte var riktigt i överensstämmelse med hans uppfattning. Men vi fick aldrig någon klar bild av hur han ville ha det hela formulerat. Hade vi fått det är jag övertygad om att vi hade kunnat skriva ihop oss — och då hade vi sluppit den mycket olyckliga diskussion som vi fått här i kväll och som jag tycker är utomordentligt onödig. Jag tror att vi i själ och hjärta är ganska eniga på den här punkten, herr Lundgren. Vi vet allesammans att i domarsammanhang, när man skall sitta med i en domstol, gäller inte den politiska hemvisten längre. Då är det sanningen och verkligheten som måste fram och ingenting annat. Det måste vi hålla på oavsett varifrån vi kommer politiskt. Också domareden måste stå över det politiska hemvistet, och på den punkten får det inte finnas minsta tvekan, herr Lundgren. Om man lägger upp debatten på det sätt som herr Lundgren här gör, kan man lätt ge intrycket att det finns viss tveksamhet i det fallet, och det vore utomordentligt olyckligt om ett sådant intryck skulle skapas. Nu tror jag inga lunda att herr Lundgren menar det — jag känner honom för väl för att tro honom om det — men hans uppläggning av debatten gör att man möjligen kan komma fram till den slutsatsen, och det är det som jag tycker är så utomordentligt olyckligt. När man sitter som nämndeman gäller det att ta ställning både till skuldfrågan och till påföljdsfrågan, och det är ställningstagandet i skuldfrågan som jag nu har debatterat. Det är på den punkten som det som jag nu har sagt måste tillmätas så stor betydelse. En annan sak blir det när vi kommer över på påföljdsfrågan. Då det gäller frågan om den tilltalade är skyldig till åtalad gärning eller inte får naturligtvis inga politiska värderingar spela in på mitt ställningstagande. En helt annan sak kan det givetvis vara när det gäller påföljdsfrågan. I valet av lämplig påföljd för den som befunnits skyldig kan givetvis nämndemannens kriminalpolitiska inställning och synsätt ha betydelse. Hade herr Lundgren spaltat upp problemet på det sättet i sin reservation, hade resultatet blivit ett helt annat. Naturligtvis måste man också när det gäller påföljdsfrågan hålla sig inom ramen för gällande lagstiftning och de alternativ som den ger. Men jag kan tänka mig att jag som liberal kan ha en annan kriminalpolitisk uppfattning — grundad på min liberala grunduppfattning — än en kollega i nämnden som har en annan politisk uppfattning. Det är av det skälet som vi är så angelägna om att ha en allsidig politisk representation i nämnden. På den punkten finns inga delade meningar. Om det skulle gälla att lägga större vikt vid detta, herr Lundgren, vill jag säga att jag inte alls är främmande för de tankegångarna. Tryck gärna hårdare på att det skall vara en allsidig politisk sammansättning bland nämndemännen, men lägg inte upp det på det sätt som här skett. Jag vill också, som sagt, något beröra den andra frågan. Dock skall jag inte behandla den ur teologisk synpunkt. Jag är fullt medveten om att det finns mycket delade meningar på kristet håll i den här frågan.

Departementschefen hänvisar i propositionen till att det numera i vårt land finns en betydande opinion, som är positiv till ett borttagande av det religiösa inslaget i edsformuläret och till att förslaget har tillstyrkts av en mycket stor majoritet bland remissinstanserna — även av ärkebiskopen, som herr Lundgren här framhållit. I fortsättningen bör enligt förslaget den högtidliga utfästelsen lämnas på heder och samvete. Likväl bör, som jag nyss sade, begreppet ed bevåras enligt propositionen. Jag delar för min egen del uppfattrtingen att det finns en opinion i vårt land som är positiv till ett borttagande av det religiösa inslaget i edsformuläret och att det därför är naturligt för många att i stället lämna en utfästelse på heder och samvete. De som har den uppfattningen skall självfallet få göra det. På den punkten finns det inga delade meningar inom utskottet. Men det finns också en betydande grupp människor i vårt samhälle som fäster stor vikt vid att få avlägga eden enligt den gamla lydelsen. Jag kan inte finna någon som helst anledning att hindra dem som av olika skäl vill använda denna lydelse från att följa sin övertygelse. Vad skulle det finnas för skäl till det? Även jag förutsätter att utfästelsen på heder och samvete kommer att bli den normala formen, som de flesta kommer att använda. Båda möjligheterna bör enligt min mening stå öppna. Det innebär då inget tvång att välja det ena eller det andra alternativet. Denna möjlighet är uttryck för en valfrihet som vi är angelägna att slå vakt om och som enligt mitt sätt att se är av stor vikt även i detta sammanhang. Det finns såvitt jag förstår ingen anledning att tvinga någon att välja en form för eden som personen i fråga själv ogillar. Förslaget i pronositionen och reservanternas yrkande tar enligt min mening alltför liten hänsyn till oliktänkande, enär förslaget måste anses innebära ett förbud mot att använda den gamla lydelsen. Jag medger att en sådan ordning som den utskottsmajoriteten föreslår kan medföra vissa praktiska problem, men de är inte av den storleksordning att de kan få utgöra hinder för valfrihet och hänsyn till den enskilda människans egen uppfattning. Det måste vara en mycket enkel åtgärd att tillhandahålla den som skall avlägga ed båda alternativen. F.n. finns en valfrihet av det slag jag här talar om men med ett visst företräde för ed enligt den gamla lydelsen på så sätt att initiativet till dess utbytande mot försäkran lagts hos den som skall höras. Utskottet anser att det företrädet är omotiverat, och jag har ställt mig bakom den uppfattningen. En ändring bör därför komma till stånd. Den som skall avlägga ed skall upplysas om att han eller hon fritt får välja mellan de båda alternativen. Ett lagförslag med sådan innebörd bör därför, som utskottet framhåller, utarbetas i regeringens kansli och föreläggas riksdagen under innevarande riksmöte. Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Till att börja med en kort kommentar till herr Westbergs resonemang om nämndemännen. Herr Westberg sade för det första att jag var ensam reservant, att det var min reservation. Jag vill då för kammaren tala om att det inte är endast min reservation utan att det är hela den socialdemokratiska gruppens reservation. Det har råkat bli ett tryckfel, men rättelse har utdelats till alla kammarens ledamöter. Det är alltså en samlad socialdemokratisk reservation. För det andra sade herr Westberg att om Lundgren hade gjort klart för utskottet hur han egentligen menade hade vi kanske kunnat skriva ihop oss och blivit överens. Saken är den att vid utskottssammanträdet yrkade jag på de ändringar som nu ingår i den socialdemokratiska reservationen 1. Om herr Westberg i Ljusdal inte följde med när jag framställde detta mitt yrkande kan jag inte rå för det, men jag framförde precis de ändringsförslag på utskottssammanträdet som nu framgår av denna socialdemokratiska reservation. Angående eden sade herr Westberg att han inte förstod varför här inte skulle finnas alternativ. Men, herr Westberg, det finns många människor med olika livsåskådningar i ett pluralistiskt samhälle som vårt. Det finns kristna människor, det finns människor med en annan form av religion än kristendomen och det finns människor som icke alls bekänner sig till någon religion. I så fall borde det ju ges möjlighet att välja mellan mer än två alternativ, men det är inte rimligt att ha ytterligare alternativ för muhammedaner och utövare av andra religioner. Heder och samvete — det är någonting gemensamt för alla människor, det begriper vi oss alla på. Har vi som kristna eller anhängare av andra religiösa åskådningar behov av att tala med vår Herre eller den Gud som vi dyrkar, kan vi sannerligen klara av det utan ett domstolsformulär. Låt mig också få säga att orsakerna till att vi menar att det inte skall finnas alternativ är åtminstone tre. För det första har ärkebiskopen — och vi stöder honom =— av kristna skäl avvisat tanken på alternativ. För det andra bör vi tänka på invandrare som har annan religion. För det tredje — och det är inte heller oväsentligt — måste vi fråga oss, hur människor egentligen upplever en domstolssituation när det första de har att göra är att bekänna om de vill avlägga eden inför Gud eller ge en försäkran på heder och samvete. Att blanda in ett religiöst ställningstagande just innan man går att bli dömd tycker vi inte är särskilt sympatiskt, för att uttrycka oss lindrigt.

Herr talman! Detta är en samlad socialdemokratisk reservation, säger herr Lundgren. I det tryck jag har — något annat tryck har jag inte hittat — står endast herr Lundgren upptagen som reservant. Om det så småningom har blivit en samlad reservation är det ju bra, men detta att det bara fanns ett namn från början visar ändå hur osäker man var på ett tidigt stadium. Om jag får tolka det här som det står, finner jag en viss osäkerhet om vart man egentligen vill komma. Men det kan hända att jag får någon förklaring som rättar till det. Det är möjligt att det går att hitta en sådan. Det här är emellertid en sak vid sidan om. Sakinnehållet i min argumentering var väsentligt viktigare — den gällde nämligen huruvida det skulle komma politik in i domarsituationen eller inte. Sedan säger herr Lundgren att skall man ha alternativ så borde man ha en lång rad sådana. Men om herr Lundgren menar att det vore ännu bättre med flera valmöjligheter, så skall man väl ändå inte avstå från det goda därför att det finns något som är ännu bättre. Jag tycker att det är väsentligt att de här två alternativen finns, för det ger människorna frihet att välja, och jag tror att det är något som vi kan kosta på oss. Varför skall vi tvinga människor att använda någonting som de inte gillar? Har de möjligheter att välja, får de själva avgöra vilken väg de önskar gå.
Herr talman! Låt mig bara för ordningens skull få reda ut att herr Westberg i Ljusdal för det första tydligen inte riktigt följer med på utskottssammanträden och för det andra inte läser de rättelsekartonger som delas ut till kammarens ledamöter. Vid det sammanträde då frågan behandlades — och det framgår av protokollet i utskottet — var den socialdemokratiska gruppen från början helt enig i denna fråga.

Herr talman! När riksdagen nu behandlar förslaget om införande av proportionella val av nämndemän, enligt regeringens proposition nr 64, så skulle det kanske förvåna om jag inte tog till orda. Timrå kommun blev ju riksbekant när kommunfullmäktige valde enligt majoritetsprincipen då åtta nämndemän omvaldes till Sundsvalls tingsrätt, som sammanlagt har 75 nämndemän verksamma. Timrå var visserligen inte ensamt om att företa nämndemansvalet enligt majoritetsprincipen, utan såvitt jag vet var det fyra kommuner i landet som valde enligt samma princip. En av dessa valde enbart centerpartister, men det blev inte lika uppmärksammat som när vi valde enbart socialdemokrater. Jag är emellertid övertygad om att den kommun som valde enbart centerpartister gjorde det av samma skäl som vi som valde socialdemokrater. Det kan vara nödvändigt att i sammanhanget påpeka att samtliga åtta omvalda är väl förtrogna med sina uppdrag och är geografiskt spridda i kommunen. De representerar också olika yrkesgrupper. Den nämndeman som hade den kortaste mandattiden hade varit verksam i sex år tidigare, och den som varit med längst hade 18 år bakom sig som nämndeman. Samtliga har skött sina uppdrag utan klander. Av de åtta är fem manliga och tre kvinnliga. De representerar följande yrken: metallarbetare, lantbrevbärare, jordbrukare, egen företagare, fabriksarbetare, hemsamarit, hemmafru och biblioteksföreståndare. Socialdemokraterna har 28 mandat av de 49 fullmäktige. De åtta omvaldes med stor majoritet. Ingen fick mindre än 33 röster. Av de övriga fick ingen mer än tolv röster. De valda fyller de krav som skall ställas på en nämndeman, nämligen egenskaper som rättrådighet, gott omdöme och allmän livserfarenhet. Man kan självfallet diskutera vad som skall läggas in i ett valsammanhang. Men tar man i betraktande att det valdes ungefär 5 500 nämndemän i hela landet vid det tillfälle när vi valde åtta socialdemokrater och att de flesta valdes enligt den proportionella valmetoden, så blir Ju bilden en helt annan. Skulle vi ha valt enligt den proportionella metoden så skulle vi ha tre nämndemän för mycket. Jag har gjort en undersökning och konstaterat att folkpartiet har ungefär 195 mandat för mycket när det gäller nämndemän om vi skall följa proportionaliteten. Dessa mandat skulle väl i så fall delas på centern och moderaterna. Herr talman! Jag tror mig om att kunna sova lugnt om nätterna, och det gör vi nog alla utpekade socialdemokrater i Timrå kommunfullmäktige. Jag tror inte heller att rättsväsendet i det här landet blivit skakat av att vi har två eller tre centerpartister för litet i antal bland nämndemännen.

Herr talman! Det gläder naturligtvis oss alla att herr Olsson i Timrå sover gott om nätterna. Men jag undrar om han inte somnade till litet i fullmäktige i Timrå också vid det där tillfället. Det var emellertid inte det vi skulle tala om, och jag skall bara ägna mig åt detta med ed och sanningsförsäkran. Jag har en viss erfarenhet av det i min verksamhet. Det finns nämligen andra eder än de som avläggs av domare, nämndemän och vittnen. Det finns någonting som kallas för utmätningsed och bouppteckningsed i konkurs som kronofogdar sysslar en del med. Det händer då att det kommer en person som på en papperslapp skrivit upp allt vad han äger — det kanske är en dragkärra och gångkläder. Då skall han med två fingrar på den heliga skrift inför Gud den allsmäktige och hans heliga ord styrka att han äger bara denna dragkärra och dessa gångkläder. Det finns där en brist på proportioner som jag tycker är litet skrämmande och som borde vara oacceptabel i synnerhet för de övertygat troende. Nu talade herr Westberg i Ljusdal bl.a. om att man skulle kunna välja i sådana här fall. Som jag ser det är det en valfrihet som sätter en person i en tvångssituation. Det är inte alltid bra att välja, i synnerhet inte i denna situation — jag tror att herr Lundgren var inne på det —- när en människa kommer inför domstol. Det är ganska pressande för många, och då skall denna person ögonblickligen bli tvingad att välja på ett sätt som väl ändå avslöjar om han är troende eller icke troende, vilket många människor drar sig för att göra. Jag tycker inte det är någonting som man behöver dra sig för, men det gör som sagt väldigt många människor. Varför tvinga dem att göra på det här sättet? Det enda som är viktigt i denna situation är att människor talar sanning, och korrelatet till det är ju brottsbalkens 15 kap. om mened och inte åkallande av några högre makter. Det är inte rätt att sätta en människa i den här tvångssituationen. Jag undrar t.o.m. om det är riktigt kristet att sätta en människa i en tvångssituation som många, många inte vill bli försatta i. Jag yrkar alltså bifall till reservationen 2.
Herr talman! Det exempel som herr Sjöholm anförde lät väldigt illa, det måste jag säga. Men det är väl inte så särskilt mycket bättre att man svär på heder och samvete. Heder och samvete —- det är mycket allvarliga ting det, och det är utomordentligt illa om någon svär på heder och samvete och sedan far med osanning. Jag tycker att båda delarna är något mycket klandervärt. Herr Sjöholm säger att det inte alltid är bra att välja, att vara tvingad att välja. Jo, men om man har bara en enda möjlighet är man tvingad att acceptera den. Då är man tvingad att välja en form även om man ville ha en annan. Det blir ett absolut tvång. Har man chansen att välja mellan två former är det någonting helt annat. Och när herr Sjöholm säger att man på det här sättet måste avslöja om man är kristen eller inte — kanske sade han troende eller inte — så är det en stor missuppfattning. Det har ju här i debatten på skilda” sätt framgått att man från kristet håll ser väldigt olika på dessa ting, och det är flera som utifrån religiösa eller kristna förutsättningar inte vill använda den gamla lydelsen. Något avslöjande på den punkten kan det knappast bli, för det är delade meningar över lag. Denna motivering tycker jag alltså inte håller.
Herr talman! Jag tror att herr Westberg i Ljusdal missförstod mig över hela linjen. Det är inte alls klandervärt att begära att människor skall tala om vad de har och äger. Det är tvärtom nödvändigt för att de inte skall gömma undan sina grejor. Men jag menade att det var en brist på proportioner, när den där mannen kanske ägde en dragkärra men skulle svära på Bibeln och inför den högste. Det är en brist på proportioner som jag tycker är mycket underlig. Sedan sade herr Westberg att om det bara finns en möjlighet så blir det ett tvång. Nej, jag talade om tvånget att välja inför människor som sitter och hör på, att alltså avslöja sin tro eller sin bristande tro. Så uppfattas det nämligen av människorna som sitter i tingssalen. Den som inte vill svära på Bibeln är vad människor kallar för en hedning. Han tror helt enkelt inte på Gud. Och det tycker många människor är klandervärt. Det gör inte jag, men det hör kanske inte hit. De som sitter i tingssalen uppfattar det så, och en sådan situation skall man inte försätta en människa i. Det är alldeles onödigt. Det enda viktiga är att vederbörande talar sanning, och det gör han lika bra — eller i många fall kanske bättre — när han talar få heder och samvete. Det är också någonting som alla begriper, som herr Lundgren sade, och som de flesta människor respekterar. Det räcker med det. Varför skall man ha något extra därutöver? Det är alldeles onödigt.

Herr talman! Detta är väl också en fråga om hur man ordnar det rent praktiskt. När man kallar ett vittne kan man mycket väl låta vederbörande få veta vilka valmöjligheter som finns, så att han i förväg är införstådd med vilken lydelse han vill välja. Då behöver han inte välja inför domstolen. Han anmäler bara när han kommer att han vill tala under sanningsförsäkran eller under ed enligt den gamla lydelsen. Då anmäler han bara det. Så där tror jag att man kan ordna det praktiskt mycket bra.
Herr talman! Men, herr Westberg, de som sitter i tingssalen märker ju vilket han gör, när han än har valt.

Herr talman! Jag kanske återkommer till det senare i mitt anförande, men låt mig redan nu säga att vad herr Sjöholm sade är alldeles riktigt. Det är just så man ofta uppfattar det inte bara ute i rättssalen utan också, och ofta mer, bland de nämndemän som sitter tillsammans med vederbörande. Carl-Eric Lundgren har visserligen här på ett kraftfullt och engagerat sätt talat för reservationen 2, men jag vill ändå kommentera den något. Det gäller punkten 3. Men när det gäller punkten 1 nöjer jag mig med att yrka bifall till reservationen. Det är inte första gången som frågan om ed och försäkran är uppe i riksdagen. Astrid Kristensson frågade Carl-Eric Lundgren varför han hade stått ut med att ha det på detta sätt. Det har ju varit så här i flera hundra år, tyckte jag att Astrid Kristensson sade. Då vill jag säga att det är ändå inte så länge sedan som det knappast var möjligt för en av arbetarrörelsens folk att bli vald till nämndeman. Då skulle man vara jordägande och allt vad det var. Och då kunde man ju alls inte påverka t.ex. edsformuleringen. Men sedan jag nu ändå har haft någon möjlighet att göra det har jag tagit upp denna fråga. Tillsammans med några kamrater i dåvarande första och andra kammaren väckte jag redan år 1966 en motion som avsåg att få vittneseden utbytt mot försäkran. Vi framhöll i motionsyrkandet att det gällde all edgång. Frågan hade då inte aktualiserats sedan slutet av 1940-talet. Utskottet uttalade sig den gången endast för en viss jämkning av formerna för utbyte av vittnesed mot försäkran i syfte att underlätta för vittnena att välja ed resp. försäkran. Och år 1968 genomfördes utskottets förslag, som kunde betecknas som ett halvt steg på väg mot en lösning enligt vår motion. Och propositionen 1975/76:64 som ligger till grund för justitieutskottets betänkande nr 18, som vi nu behandlar, ligger helt i linje med de motioner som vi väckte år 1966 och som vi under den allmänna motionstiden i år har fullföljt i vad gäller den del som återstod. Den promemoria som i sin tur föregått propositionen har varit ute på remiss. Även om man här tidigare talat om remissyttrandena vill jag också göra det. När man studerar de olika remissyttrandena förvånas man över den motion som avgivits av ett par moderater. Alla remissinstanser utom två är positiva till förslaget att det religiösa inslaget i edsformuläret skall tas bort. Som här har påpekats har bl.a. ärkebiskopen tillstyrkt det. Men motionärerna anser att propositionen, och alltså även vår motion, utgör ”ett steg i en sekulariseringsprocess som pågått i Sverige en längre tid och siktar mot avlägsnandet av allt som erinrar om vårt folks kristna bakgrund, vår nations rötter i Bibeln, vårt kulturarvs förankring i kyrkans traditioner.” Hur kan man bara påstå något sådant? Man kan väl inte på fullt allvar mena att ärkebiskopen skulle tillstyrka att edsavläggelse med religiöst inslag avskaffas om den innebar det man påstår i motion nr 45. Uttrycket ”tung remissinstans” användes i en riksdagsdebatt häromdagen. Jag vill påstå att ärkebiskopen är en tung remissinstans i detta avseende, och borde vara det för fler än mig. Ärkebiskopen, liksom bl.a. domkapitlet i Uppsala, har redan vid tidigare tillfällen tillstyrkt liknande förslag, och jag tror inte alls att det är därför att han anser att det är en liten fråga eller därför att han nu blivit ställd inför frågan och funnit det bäst att svara så. Han har haft liknande frågor framför sig tidigare och då var också Uppsala domkapitel inkopplat och yttrade sig, liksom för resten Moderata ungdomsförbundet och, tror jag, Folkpartiets ungdomsförbund. För övrigt är det just av religiösa skäl som många människor finner det stötande att avlägga en ed där orden ”Gud den allsmäktige” och ”vid Hans heliga ord” ingår. I januari månad när vi hade väckt motionen fick jag ett brev med en tidningsartikel där en prästman från Lund hade citerat samma ord ur Bergspredikan som Carl-Eric Lundgren gjorde. Han ansåg att det var riktigt som det står där, och änskade oss lycka till med motionen, som enligt hans uppfattning var helt i linje med den kristna uppfattning som i varje fall han hade. I andra sammanhang är en försäkran på heder och samvete juridiskt bindande. En sådan försäkran är för de flesta lika allvarlig, kanske tt.o.m. allvarligare, än en vittnesed. Varför anses den inte tillräcklig för alla i detta sammanhang? Anledningen till vårt förslag om en enda formulering som skall vara lika för alla är bl.a. att också den mjukare formulering som vi nu har och som beslutades 1968 ändå skapar en viss osäkerhet och oklarhet om ställningstagandet i valet mellan vittnesed och försäkran, inte minst därför att inställningen till religiösa frågor alltjämt intar en viktig position i paragrafens formulering. Ett annat skäl till att det andra halva steget från vår motion av år 1968 har följts upp i årets motion är att vittnet ändå själv skall uttala sig och göra sitt val i rätten. Jag vet att funderingar har förekommit om anledningen till valet att avlägga ed resp. avge försäkran, och det skall inte behöva vara så. Jag tycker att herr Sjöholm har helt rätt i vad han sade om detta. Det är verkligen så det uppfattas ibland. Att vittna eller avlägga ed, t.ex. domared, är ingen rekgiös handling. Mig förefaller Bibeln vara lika omotiverad i rättssalen som lagboken skulle vara i kyrkan. Fru Astrid Kristensson nämnde att om man tar bort eden ur rättssammanhang får man inte se dessa gamla vackra biblar i rättssalen i fortsättningen. Nej, det kanske man inte får. Men man kunde, i stället för den plats dit fru Kristensson ville förvisa dem, placera dem i olika kyrkor. Astrid Kristensson undrade varför vi över huvud taget skall ha en försäkran. Om jag inte minns fel är det t.o.m. en del av remissinstanserna som har föreslagit att det skulle räcka med att man bara försäkrar att man skall hålla sig till sanningen. Men juridiskt sett bör man väl ändå ha avlagt denna försäkran på heder och samvete. Låt mig återgå till justitieutskottet och motioner i hithörande fråga. I fjol motionerade två folkpartister om översyn av rättegångsbalkens bestämmelser om vittnesed och domared. Jag behöver nog inte nämna deras namn. De har nu liksom vi socialdemokratiska motionärer fått bifall till sina förslag genom propositionen 1975/76:64. När jag läser vad utskottet i sitt betänkande nr 8 i fjol sade i anledning av den motionen blir jag ännu mer förvånad över att man från borgerligt håll så enigt sluter upp kring den moderata motionen. I fjol sade nämligen ett enhälligt justitieutskott: ”I likhet med motionärerna anser utskottet att nu gällande ordning i fråga om avläggande av ed är mindre tillfredsställande.

Här framgår det väl klart att den valfrihet som man talar om inte alltid fungerar. Jag fortsätter att citera ur fjolårets betänkande: ”Utskottet förutsätter att Kungl. Maj:t i lämpligt sammanhang tar upp frågorna till prövning. Någon särskild framställning till Kungl. Maj:t i anledning av motionen är därför inte påkallad.” Nu har regeringen tagit upp frågan till prövning och avgivit en proposition i enlighet med förslaget. Vad har föranlett sinnesförändringen hos de borgerliga ledamöter som deltog även i förra årets utskottsbehandling? Ett par av de ledamöter som har yttrat sig i dag var inte med förra året — jag såg t.ex. i betänkandet att herr Raneskog vid det tillfället hade ersatts av herr Bengtsson i Göteborg. Jag skall inte anföra fler argument för reservationen av fröken Mattson m.fl. utan vill med detta yrka bifall till den.
Herr talman! Det är alldeles riktigt att ett enhälligt justitieutskott förra året ansåg att den nuvarande ordningen inte var helt tillfredsställande och att en översyn borde göras, eftersom det f. n. är så att ett alternativ är huvudalternativet. Vi ansåg att departementet kunde göra en sådan översyn utan särskild framställan från utskottet. Men vad gör de borgerliga nu? Jo, vi vidhåller vår uppfattning att det bör vara valfrihet mellan två likvärdiga alternativ. Det var det vi önskade förra året också, och det är det önskemålet som propositionen inte tillgodoser. Den borgerliga utskottsmajoriteten begär alltså i dag en översyn så att det skall bli fråga om två likvärdiga alternativ. Jag uppfattar således vår inställning som helt logisk.
Herr talman! Fru Thunvall säger att alla de borgerliga har slutit upp bakom den moderata motionen. Det är inte riktigt, fru Thunvall. Läs utskottsbetänkandet och se efter om det överensstämmer med motionen! Jag står bakom utskottsbetänkandet.
Herr talman! Det kan ligga en viss risk i det här sättet att argumentera, den nämligen att tyngdpunkten flyttas över till edsförsäkringarnas formulering från den fråga det verkligen gäller. Vi är ute efter ett bra sätt att binda människorna vid sanningen när de skall vittna inför domstol. Genom att lägga tyngdpunkten på olika sätt att uttrycka sig i det sammanhanget kommer man hart när bort från verkligheten. Jag kan inte drömma om att man vill laborera med skrivningar när det gäller sanningskriteriet och anse att en viss formulering binder en människa mindre vid sanningen än en annan. Jag kan inte förstå annat än att utskottsmajoritetens förslag ger oss raka linjer och ett alternativ för varje svensk människa.

Herr talman! Varför skall inte en sanningsförsäkran kunna uttryckas på samma sätt av alla? Varför måste en del lägga sina fingrar på Bibeln och svära vid Gud och Hans heliga ord, medan för andra en försäkran skall vara förpliktande. Jag förstår inte varför det skall vara olika värderingar på sanning och sanning. Jag kan inte heller finna annat än att det i år är en glidning från utskottets sida i förhållande till fjolårets betänkande. Eftersom propositionen nu har framlagts i denna form har man väl även från regeringens sida ansett att man följt utskottets uttalande. Jag är också tacksam för att vi helt och hållet har vunnit gehör för det som vi krävt i våra motioner sedan många år tillbaka.
Herr talman! Jag vill bara säga till fru Thunvall att det inte finns någon skillnad när det gäller sanningen. Sanning är sanning och intet annat. Om fru Thunvall lyssnat på mitt anförande hade hon hört att jag sade att det djupaste sanningskriteriet är att Kristus är sanningen och sanningen är Kristus. Jag har också tidigare i kväll sagt att den som vill kränga sig ur det religiösa begreppet i det här sammanhanget krumbuktar sig utan möjligheter att glida där ur, ty vi skall vara i sanningen, och vi är i Kristus när vi är i sanningen. Jag förstår därför inte hur man kan spilla så många ord på frågan om formuleringen av edsförsäkran. Det är inte där tyngdpunkten ligger, utan det är att vi talar sanning. Jag har gått så långt i kväll att jag säger att vi utan någon försäkran kan ställa oss inför domarskranket, om vi talar sanning.

Herr talman! Frågan om hur nämndemän skall utses har aktualiserats här i riksdagen vid olika tillfällen och av flera ledamöter. Själv tog jag upp det spörsmålet i en motion under min första riksdag, 1971, och jag har sedan återkommit dels med en fråga till justitieministern i fjol, dels med motionen 1975:20, som behandlas tillsammans med propositionen i det nu föreliggande utskottsbetänkandet. Anledningen till att formerna för nämndemannaval väckt debatt har varit att någon rätt till proportionellt val av nämndemän hittills inte funnits, varför formell möjlighet förelegat för majoritetsparti att ta alla poster som nämndemän. I de allra flesta kommuner har dock partierna i samförstånd fördelat nämndemannaplatserna proportionellt till resp. partis representation i kommunfullmäktige. I exempelvis min egen hemkommun Sundsvall, där vi har att utse ett femtiotal nämndemän, har det aldrig förekommit några invändningar mot proportionell fördelning, trots att majoritetspartiet — det är socialdemokraterna — enligt hittills gällande lagstiftning skulle ha haft möjligheter att ta alla poster. Men så rättvist har inte nämndemännen utsetts i alla kommuner. Min vän Stig Olsson i Timrå har ju nyss här beskrivit hur det har gått till i Timrå. Jag förmodar att han menar att det har varit det rätta sättet. Han nämnde själv att Timrå blivit riksbekant genom att socialdemokraterna där utnyttjat lagens möjligheter att tillsätta alla nämndemannaposter. Enligt ortspressen har man i uttalanden i samband med nämndemannavalet i januari 1974 framhållit att nämndemän från det egna partiet skulle döma rättvisare än nämndemän tillhörande andra partier. Trots att en lagändring är aviserad har man nu i samma kommun vid val av valmän för val av fastighetsnämndemän -— för, som jag hoppas, sista gången — uttnyttjat majoritetsställningen till att ta alla valmansplatserna. Med hänsyn till att man återväljer dem som är väl erfarna, duktiga och representativa, kan det ifrågasättas om det behövs speciella kvalifikationer för att utse valmän för val av fastighetsnämndemän. De synpunkter som här framförts om att man oberoende av den politiska sammansättningen omväljer de personer som har innehaft uppdraget under en längre tid och säkert skött dem på ett bra sätt är någonting helt främmande för demokratin. Det är ju inte majoritetspartiet på varje ort som bestämmer vilka som skall vara kommunala förtroendemän, utan det beror på väljarna. Efter varje riksdagsval kan vi konstatera att duktiga, flitiga, kunniga och ambitiösa riksdagsledamöter blivit utslagna från riksdagen genom att de trots sin otvivelaktiga duglighet inte fått väljarnas förtroende. Herr talman! Jag vill uttala min stora tillfredsställelse över att regeringen klart avvisat den uppfattning som socialdemokraterna i Timrå har förfäktat när det gäller val av nämndemän. Förslaget i propositionen gör slut på möjligheterna till majoritetsdominans vid nämndemannavalen i och med att rätt till proportionellt val nu blir lagfäst. Jag är vidare glad över att utskottet enhälligt har tillstyrkt regeringens förslag, även om det råder något delade meningar om motiveringen. Beträffande lagtexten är utskottet dock enigt. Det blir nu slut på förutsättningarna för den s.k. Timrådemokratin vad gäller nämndemannaval. Det är bara att hoppas att lagstiftningen på andra områden medger rätt till proportionellt val även när det gäller taxeringsnämndsledamöter, valdeputerade och andra uppdrag där det är väsentligt med proportionell fördelning, men nu ej föreligger lagfäst rätt därtill. Lagändringen är väsentlig från två synpunkter — dels för att ge varje parti en rättvis andel av uppdragen, dels för att stärka allmänhetens tilltro till rättsväsendets opartiskhet genom att förhindra ensidig partipolitisk rekrytering av nämndemän. Enligt svensk tradition och enligt grunderna för vår samhällsordning skall rättsväsendet stå över de partipolitiska motsättningarna. Varken regering eller riksdag eller andra politiska organ kan ingripa i domstolarnas verksamhet. Lekmannamedverkan i underrätterna är uråldrig. Den skall tillförsäkra domstolarna lekmännens erfarenheter och kunnande vid sidan av den juridiska sakkunskapen. Deltagande av nämndemän i den dömande verksamheten torde även vara ägnat att stärka allmänhetens förtroende för domstolarna. Nämndemännen fullgör uppdrag såsom domare och skall i sitt dömande iaktta samma objektivitet som de lagfarna domarna. Men ensidig politisk hemvist hos nämndemännen kan ge anledning till misstankar om att nämndemännens politiska uppfattningar kan inverka på deras ställningstagande i den dömande verksamheten, och därigenom kan allmänhetens förtroende för domstolarna äventyras. Det värdefullaste med det nu föreliggande lagförslaget om rätt till proportionellt val av nämndemän är att ensidig politisk sammansättning av lekmannainslaget i domstolarna förhindras. Därigenom ökar förutsättningarna för att alla medborgare — oavsett partipolitiska åsikter — skall känna tilltro till det svenska rättsväsendets opartiskhet.